Fru talman! Med anledning av vad herr Nordstrandh sade efter mitt anförande vill jag deklarera att vi är emot inkrökthet och förmyndaraktighet mot det kulturella skapandet, varhelst det förekommer. Men under kapitalismen är kommersialiseringen och utarmningen av kulturen något som följer av själva systemet, då detta system bygger på att man skall försöka slå mynt av och skaffa profit på alla områden, också det kulturella. När kulturpolitisk inkrökthet och likriktning visas i de socialistiska länderna är det till följd av en felaktig politik; det är ingenting som med nödvändighet följer av socialismens ekonomiska system, men det måste, när det förekommer, inte desto mindre bekämpas. Idéer som framförs kan bara bemötas med ideologiska medel. Här i riksdagen i dag är det den nuvarande situationen i Sverige som vi debatterar och som vi möjligen skulle kunna påverka.

Fru talman! En stor del av debatten i går rörde sig på det ideologiska planet. Det ord som kom att stå i centrum var frihet — individens verkliga frihet. Detta med individens frihet är en mycket intressant frågeställning med tanke på utvecklingen i vårt samhälle. Men debatten om individens frihet måste föras i ett vidare perspektiv än vad som skedde i går. Man kan väl påstå att det är en av statsrådens och även partiledarnas svagheter att de år efter år i remissdebatten undviker att beröra en del mycket stora samhällsproblem. En diktare säger: ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring.” En annan diktare säger: ”Jag har den frihet som jag eftertraktat men saknar den jag en gång ägt.” Detta kanske är en aspekt att ta med i den fortsatta ideologiska debatten om individens frihet. Jag skall inte gå in på de olika samhällsproblem som jag hade tänkt att ta upp. Låt mig bara säga att många av dessa problem, som man förbigår i remissdebattens början, på ett alldeles särskilt sätt berör skolan. Alkoholoch narkotikabruk, brottslighet osv. är sådant som skolan får kännas vid på ett alldeles särskilt sätt. Vi har i våra motioner tagit upp många skolfrågor. Jag skall begränsa mig till att nämna några — det kanske blir något av ideologiska funderingar. Vi har i vårt land anledning att vara tacksamma över de positiva möjligheter till utbildning som skapats genom de stora skolreformerna, som rönt bred uppslutning från de politiska beslutsfattarna. Skolan har uppfattats som ett instrument för att vidareutveckla och befästa ett demokratiskt samhälle och demokratins livsformer, och stora förhoppningar fästs i det hänseendet vid skolans uppgift. Hemmet ser på skolan som ett komplement. De föräldrar som vill ge sina barn det bästa för livet — och jag tror att det gäller de flesta föräldrar — förväntar att skolan skall komplettera hemmets fostran och hjälpa eleverna i deras utveckling och utbildning. Härvidlag är det mycket viktigt att lärarna får mer tid för eleverna. Demokratins samhällsform och livsform ger den största friheten, ställer de största kraven och lägger det största ansvaret på individerna. Demokratin är ingen fullkomlig samhällsform; den behöver utvecklas men också skyddas eftersom den har många fiender. Demokratin står och faller med karaktären hos de individer som bär upp den. Det förblir därför en av skolans mest avgörande uppgifter att utveckla och förstärka de egenskaper som bygger upp demokratin. Härvid torde följande synpunkter särskilt beaktas. Själva ordet fostran är borttaget ur den senaste läroplanen för grundskolan. Det uttrycks med formuleringar som ”personlighetsutveckling”. Men personlighetsutveckling förutsätter fostran. Med fostran menar vi inte något som hindrar eleverna i deras utveckling utan något som hjälper och vägleder dem. Är orsaken till att fostran är borta, att vi tvekar om rätten och möjligheten att fostra genom skolan, eller vet vi inte vad vi skall fostra till? Har vi inga höga mål att visa ungdomarna mot? Är inte bristen på fostran orsaken till många av de svårigheter som skolan kämpar med? Begreppet objektivitet i undervisningen sätts ofta liktydigt med neutralitet, att inte ta ställning, att inte stå för en värdering eller uppfattning. Men läroplanen har bestämt uttalade värderingar, som skolan skall stå för. Klart uttrycks den grundläggande värderingen i följande anvisning: ”Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets integritet är en huvuduppgift.” En neutral hållning från skolans sida är en omöjlighet. Också den som är neutral påverkar genom sin neutrala hållning och idealiserar med eller mot sin vilja en passiv åskådarmentalitet. Eftersom det inom olika områden av undervisningen råder tveksamhet, behöver det klargöras vilka grundläggande värderingar skolan står för. Sådana värderingar som att man skall inte stjäla, man skall inte röra andras egendom, man skall inte favorisera, man skall inte skolka och ljuga osv. är grundläggande värderingar, som skolan skall delge ungdomarna och som vi säkert kan få en hundraprocentig anslutning omkring. Innebörden av begreppen ”sanning” och ”rätt” behöver få konturer. I FN:s rättighetsförklaring hävdas att alla människor är utrustade med förnuft och samvete. Detta kan ge anledning till följande reflexioner. Den mänskliga intelligensen har lett till vetenskapens största landvinningar men också till historiens två blodigaste världskrig och fruktan för ett tredje. Människans karaktär betyder mer, inte mindre, i rymdålderns och automationens tidevarv. Kärnan i människans karaktär är samvetet. Ordet samvete har varit ett stort och allvarligt ord i vårt språk, vilket också gäller sammansättningar med det, såsom samvetsgrann, samvetslös, samvetssak osv. Vi avger ju alltjämt våra deklarationer ”på heder och samvete”. Jag tänker så här att skall finansministern tro att samvetet skall fungera riktigt den första delen av februari, bör man nog se till att det fungerar riktigt hela året. I demokratin vädjar man ytterst till samvetet — de demokratiska spelreglerna har ingen annan avgörande grundval — medan diktaturen upprätthålls genom tvångsmedel. Människans samvete måste utvecklas för att reagera. Det är viktigt att de som i dag utformar skolan inte avhänder ungdomen denna väsentliga undervisning. Detta berör inte minst sexualoch samlevnadsundervisningen. Det ingår i analysen av demokratin inom ämnet samhällskunskap. Det hämtar väsentligt material från Bibeln i religionskunskapsundervisningen. Det gäller skolans grundläggande hållning och behandling av eleverna. Man kan inte — det är jag medveten om — genom lagstiftning forma karaktärer, men man kan genom undervisningens innehåll och personligt föredöme främja de ungas karaktärsutveckling. Kraven på att dessa synpunkter mer får göra sig gällande i undervisningen i skolan, i skolans miljö, i läromedel och i lärarutbildning omfattas av det stora flertalet föräldrar, och därför får inte utskott och riksdag nonchalera dessa när skolfrågorna behandlas. Skall vi få en hela folkets skola, måste vi ta hänsyn till dessa synpunkter, annars kommer kravet på en alternativ skola att bli allt starkare och mera berättigat.

Fru talman! Låt mig först lämna den uppgiften, att min kollega Ingvar Carlsson inte kan vara här i kammaren i dag på grund av att han är på ett officiellt besök i Österrike. Ett par små påpekanden med anledning av vad som har sagts! Herr Wikström ironiserade något över svepande formuleringar hos andra, men jag tyckte att några av Era egna formuleringar var minst sagt svepande och litet för allmänna. Jag ser inte den skillnad Ni påpekade i fråga om inställningen till skolreformarbetet mellan tidigare och nuvarande ansvariga statsråd i regeringen. Vidare var jag något överraskad över den svepande formuleringen om hanterandet av betygsfrågan. Ni talade om ”häpnadsväckande ryckighet”. Jag blev inte riktigt på det klara med vad Ni åsyftade, men jag tror att det kan ha gällt det sätt varpå skolöverstyrelsen behandlar det uppdrag som styrelsen har fått sig ålagt av regeringen att utforma ett alternativt betygssystem till det relativa.

Det är nämligen oerhört viktigt vid eventuella ändringar av betygsmetodiken att man sätter sig in i de alternativa möjligheterna. Det finns ju inget absolut giltigt och riktigt betygssystem — det är vi alla på det klara med — utan det gäller att hitta ett betygssystem som för generationen i fråga ter sig så rättvist som rimligt är, och då är det viktigt att debattera det. Om det var detta som herr Wikström åsyftade med talet om häpnadsväckande ryckighet, tycker jag att omdömet inte var helt befogat. Herr Nordstrandh, två saker förvånade mig i Era påpekanden. Den första var Er uppfattning att försöket med fritt valt arbete skulle vara så negativt bedömt. Den erfarenhet vi har fått genom olika rapporter tyder på motsatsen, dvs. att fritt valt arbete har uppskattats utomordentligt väl av eleverna, Inte minst de elever som haft bekymmer med sin skolgång har i många fall genom det fritt valda arbetet fått en stimulans som varit välgörande även för andra ämnens del. Nu hoppas vi på en ordentlig utvärdering av detta experiment. Bl. a. borde väl SIA-utredningen ha intresse av att utifrån sina utgångspunkter studera konsekvenserna av det okonventionella moment vi förde in i högstadiet. Den andra sak som något överraskade mig var den tolkning som Ni ville ge UNESCO-konventionen för ett enskilt lands vidkommande. Jag kan inte se att något land som skrivit under den konventionen skulle kunna ge paragraferna en sådan innebörd som Ni antydde i Ert yttrande. Fru talman! Vad jag kanske i första hand har anledning att säga några ord om i anslutning till diskussionen här och vad som i övrigt förevarit är läget för studieordning 69. Såsom herr Wijkman påpekade råder därvidlag den situationen att det föreligger samstämmiga yrkanden från alla oppositionspartier. Dels vill man ta bort linjeindelningen, dels vill man upphäva den s.k. avstängningsparagrafen. Detta är anmärkningsvärt av flera skäl. För det första är det rent politiskt anmärkningsvärt att kommunister och borgerlighet går samman i en gemensam attack mot en viss ordning — vi har sett sådant tidigare men varje gång det upprepas är vi litet överraskade över att ni kan finna en gemensam plattform för ert agerande.

Det har alltså ännu inte haft en reell möjlighet att visa hur det fungerar.

Sammanhanget gäller då om vi skall eller inte skall styra det högre utbildningssystemet hårdare än som sker i dag. Vid TCO:s utbildningsdagar har diskussionerna pekat fram mot en hårdare styrning av systemet. Det är så mycket mera anmärkningsvärt att ni stöder motionernas krav som ni säkerligen lika väl som jag vet hur det ansvariga ämbetsverket ställt sig i den här frågan. I den tryckta rapporten från kanslersämbetet UKÄ Aktuellt nr 13, årgång 2, har, t.o.m. med spärrad stil, klart angivits att eftersom U 68 väntas framlägga sina förslag under 1972, är det inte aktuellt att nu diskutera mera genomgripande förändringar av 1969 års studieordning. Bakom detta uttalande står en enig styrelse med ganska tongivande representanter för bl.a. Organisationssverige och Utbildningssverige. Mot detta yttrande vänder sig en person, studentrepresentanten. Han har i sin reservation klämmar, som överensstämmer med det krav ni nu ställer er bakom.

Det är mindre anmärkningsvärt från regeringens synpunkter att moderater och kommunister går samman om ett upprivande av reformen, eftersom dessa två partier i själ och hjärta aldrig ställt sig bakom den. Kommunisterna voterade mot och moderata samlingspartiet begärde uppskov med reformens genomförande. Vad som är anmärkningsvärt, ja kanske något pikant, är de motiveringar som dessa två partier anför i sina motioner för att riva upp systemet. De stämmer inte helt överens. Moderata samlingspartiet framhåller att eftersom systemet med de sjutton linjerna har den utformning det har, leder till att alltför många av de unga studerandena slussas in på banor som pekar mot tjänst i offentlig verksamhet. Med hänsyn till den stora volymen studerande och den offentliga sektorns framtida omfattning är det inte rimligt med ett sådant system. Alltså vill moderata samlingspartiet ta bort systemet. Vad man önskar sätta i stället är inte alldeles klart. Vänsterpartiet kommunisternas argumentering är den rakt motsatta. Just därför att dessa sjutton utbildningslinjer är utformade för att tjäna det kapitalistiska samhället så önskar kommunisterna, som vill avskaffa det kapitalistiska samhället, ta bort de sjutton utbildningslinjerna. Jag måste erkänna att utan tvekan är det större logik i kommunisternas resonemang än i moderata samlingspartiets, även om jag inte delar värderingarna på någondera hållet. Det är nu utbildningsutskottets sak att pröva detta på sedvanligt sätt. Låt mig dock innan den prövningen börjar påpeka att det inte är vanliga budgetförslag som föreligger i motionerna. Det finns visserligen några sådana också, men de anknyter till kanslersämbetets krav på studievägledare. Vad man för övrigt begär är inte korrigeringar av statsverkspropositionen, utan man vill riva upp ett existerande system. Såvitt jag ser bör detta föranleda den behandlingen, att innan utskottet tar sin ståndpunkt, man åtminstone hör de myndigheter som har ansvar för detta systems praktiska handhavande.

Fru talman! Statsrådet Moberg sade att jag hade svepande formuleringar när det gällde betygsfrågornas handläggning. Är detta den enda invändningen mot mitt anförande, ber jag att få tacka för ett mycket gott betyg. Herr Moberg sade också att han inte kunde se någon större skillnad mellan den tidigare utbildningsministern och dem som nu bär ansvaret för utbildningspolitiken. Jag har inte begärt att herr Moberg skall desavuera dåvarande utbildningsministern Palme. Om man skall ge en kort karakteristik kan man säga att Palme definitivt var bättre i ord än i handling. Om de nuvarande statsråden gäller i varje fall att det finns paritet mellan ord och handling — då har jag inte uttalat mig alls om nivån i någotdera fallet. Sedan ägnade sig herr Moberg åt att i sak ta upp PUKAS-frågan. Jag skall inte göra det. Mina korta sekunder för den här repliken räcker inte, och vi har inte i utskottet börjat sakbehandla frågan och jag har inte själv ens hunnit läsa vare sig moderaternas motion eller vänsterpartiet kommunisternas. Men nog är det litet märkligt att statsrådet Moberg försöker ge utbildningsutskottet en lektion i hur vi skall behandla dessa motioner. Jag vet inte hur vår värderade ordförande skulle ha reagerat inför statsrådets direktiv, men en liten lektion i dekorum kan väl ändå vara på sin plats. Jag tror att herr Alemyr och de övriga socialdemokraterna, liksom de andra partiernas företrädare, är fullt kompetenta att bedöma hur dessa motioner skall handläggas i utskottet. Till sakfrågan får vi alltså återkomma. Får jag bara säga att jag faktiskt trodde att bokstaven P i PUKAS stod för Palme och inte för prestige!

Fru talman! Statsrådet Moberg var förvånad över mitt uttalande om fritt valt arbete. Jag såg efter i mitt manuskript vad jag hade sagt, och jag vill understryka att jag ingalunda har utdömt fritt valt arbete som sådant; jag har sagt att det inte på alla håll har fått en i allo lycklig utformning. Jag exemplifierade det uttalandet med att det hade blivit hobby, lek och sysselsättningsterapi och inte ett praktiskt komplement av arbetskaraktär, och jag slutade med att säga att vi får väl titta på hur det hela har utfallit och på vad som bör rubriceras som fritt valt arbete. Jag är alltså angelägen om att understryka att det inte har fungerat riktigt bra på alla ställen. När det gäller sådana internationella konventioner som UNESCO konventionen uppstår alltid — vilket herr Moberg vet lika bra som jag — tolkningsfrågor. Konventionerna är inte direkt solklara; hade de varit det skulle det inte ha behövts några konventioner. Jag menar att den tolkning som jag i mitt anförande har gett av UNESCO-konventionen håller väl. Herr Moberg sade att det system som U 68 ämnar föreslå kommer att medföra en hårdare styrning av högskolestudierna än PUKAS. Ja, det kommer det väl på sätt och vis att göra, men det blir en annan typ av styrning än PUKAS ger. Såsom jag har uppfattat U 68 — som jag har vissa beröringspunkter med — skall den studerande nå fram till det mål han syftar till genom ett successivt uppbyggande av studiekurser till större studieenheter, och det skall finnas en stor valfrihet i uppbyggnaden. Så fungerar inte PUKAS! Herr Moberg har ett par gånger förvånats över vad jag har sagt, och jag är förvånad över en sak som herr Moberg enligt tidningsreferaten har sagt nämligen att han närmast ville skärpa PUKAS-systemet i väntan på att det skall dödförklaras, vilket helt enkelt skall ske genom U 68. Nu har vi alltså ett interregnum, då vi försöker få fyra fem generationer studenter att slippa detsamma. Men är det uttalandet om en skärpning riktigt, och vad innebär den i så fall?

Fru talman! Eftersom frågan om fritt valt arbete kommit upp vill jag säga att man nog inte enbart har positiva erfarenheter av det. Vi inom centern har motionsledes gjort en liten anmärkning i kanten just om detta. Sedan vill jag gå över till debatten om PUKAS, som statsrådet tydligen ville dra upp, fastän vi närmast tänkt oss att föra en mer genomgripande PUKAS-debatt senare, när våra motioner i ärendet skall behandlas av riksdagen. Det är riktigt, som statsrådet Moberg säger, att vårt parti var med om tillkomsten av PUKAS. Men det kommer ändå, herr statsråd, ganska negativa rapporter bl.a. från universiteten. Utbildningsutskottets ledamöter har varit nere vid Lunds universitet i år och fick där motta ganska stark kritik och negativa rapporter. Jag är därför mycket förvånad över att statsrådet Moberg inte anser att vi bör ta upp den frågan. Skall vi låta ett sådant här missförhållande få fortsätta utan att försöka ändra på det så snabbt som möjligt? Det är klart att man kan säga: Det där skall U 68 klara! Ja, U 68 skall tydligen klara allting; men vi har också i viss mån kritiserat uredningen från parlamentarisk synpunkt. Om man skall kunna förbättra något när det gäller PUKAS är jag ganska övertygad om, herr statsråd, att det behövs en parlamentarisk utredning och inte bara en politisk referensgrupp som inte har någon möjlighet att uttala sig i form av reservationer.

Ingen av de övriga talarna gjorde någon invändning mot detta uttalande. När den ansvariga myndighetens personal — som följer mycket noga riksdagsdebatterna — finner detta har den anledning att, om ingenting annat sägs, räkna med att det kommer ett sådant " beslut. Och den måste i enlighet med sin uppgift redan i februari vidtaga åtgärder för att de studerande som skall börja sina studier till hösten skall kunna komma in i systemet. Vad skall den ha för utgångspunkt för detta arbete? Det är ju inte här fråga om ett sedvanligt förslag till ändrat anslag, utan om en förändring av ett organisatoriskt system, som är så komplicerat att det kräver ett mycket omfattande förberedelsearbete. Den ansvariga myndigheten måste på ett tidigt stadium komma in i bilden för att inte ungdomarna till hösten skall få en ännu svårare situation än den de redan har. Här är det verkligen inte fråga om prestige utan om omtanke om de ungdomar som skall börja sina högre studier i höst. Jag skall inte heller gå in i någon realdiskussion här, eftersom frågan i sedvanlig ordning skall förberedas och senare tas upp till en sakdiskussion. Jag vill bara säga till herr Nordstrandh att man bör läsa inte bara tidningsrubriker utan också vad som står i artiklarna. Alltför ofta händer det att rubriken inte riktigt täcker artikelns innehåll. I den artikel som Ni åsyftar och som även herr Wijkman tog upp i sitt inlägg — jag förbigick den med tystnad, jag tyckte inte det var någonting att tala om — säger jag en ganska banal sanning, som leder till en missvisande rubriksättning, nämligen att jag självfallet inte är intresserad av att göra en ändring i systemet.

Det var alltså ett hypotetiskt resonemang i artikeln från min sida, och tidningen innehöll dagen därpå en av mig påpekad korrigering.

Fru talman! Jag kan naturligtvis inte ta något ansvar för vad moderaternas talesman i denna fråga har sagt i sitt inlägg i dag. Jag har också svårt att se hur PUKAS plötsligt skulle kunna bli främst en partipolitisk fråga. Det är väl ändå i första hand en utbildningspolitisk angelägenhet, som inte med nödvändighet behöver göras till en fråga, i vilken partiprestigen skall fälla avgörandet. Statsrådet Moberg säger, att hans instruktion till utbildningsutskottet om hur PUKAS-motionerna skulle behandlas var dikterad av omtanke om studenterna. Ja, statsrådet, folkpartiets och centerpartiets PUKAS motion har väckts av omtanke om både studenter och lärare.
Fru talman! Jag tolkar vad statsrådet Moberg sade på detta sätt: Om en ändring av PUKAS skall ske innan U 68 lämnar sitt studieordningsförslag, går den i riktning mot skärpning, inte mot mildring. Vad jag skulle vilja se i väntan på U 68:s studieorganisation, vore en mildring av systemet i riktning mot vad U 68 kommer att föreslå, efter vad jag kan förstå med den uppbyggnad av studiekurserna som jag för en stund sedan
Fru talman! Jag tycker att det här är en ointressant diskussion eftersom det gällde en tidningsdebatt och det sätt på vilket den var upplagd. Tolkningen, herr Nordstrandh, är inte alldeles korrekt.

Kanslersämbetet har ju t.o.m. i den här skriften jag åberopade annonserat en skrivelse till regeringen med förslag till sådana ytterligare småjusteringar som dock inte leder till någon förändring i de grundläggande reglerna. Den skrivelsen väntar vi endera dagen. Det blir givetvis en delikat uppgift för mig och regeringen att pröva den frågan när det samtidigt här i riksdagen ligger motioner från de fyra oppositionspartierna som föreslår att man, utan angivande av tidpunkt, skall rasera systemet i dess helhet. Detta är i ett nötskal innebörden av vad man anser.

Herr talman! Under hela den socialdemokratiska regeringens tid, nu 40 år, har det sagts att rättesnöret för dess politik i främsta hand har varit — som man själv uttryckt det — den fulla sysselsättningen. På denna paroll har socialdemokratiska partiet gått till val och vid vissa tillfällen vunnit stora framgångar. Från SAP-ledningen har det framhållits att denna ”den fulla sysselsättningen” ger man inte avkall på. Det har sagts i tusentals föredrag över hela landet, vid kongresser och andra sammankomster. Att vi lever i ett kapitalistiskt samhällssystem där en full sysselsättning aldrig går att upprätta, där arbetslösheten är ett av kapitalismens kännetecken har man däremot inte talat om. Har bara landet en ”stark regering” så ordnar sig allt till det bästa. Så har visorna sjungits. Då man inte velat ha ett socialistiskt samhälle har det intimaste samarbete upprättats med monopolkapitalet, de verkliga makthavarna i landet. SAP har på så sätt blivit förvaltarna. Någon annan roll har man heller inte eftersträvat. Ingen skall förta SAP-ledarna äran. De har verkligen varit de bästa förvaltare monopolkapitalisterna kunnat tänka sig. Populariteten bland direktörerna inom det privata näringslivet har från och till också varit tämligen stor. När skall visionerna bli verklighet och de djärva målen uppnås? Men undan för undan som monopolkapitalet fått svårigheter att hålla hjulen i gång har också förvaltarna fått större svårigheter att kämpa med. Det tillhör liksom logiken. Förvaltarnas största uppgift har därför varit att på alla sätt stödja och hjälpa de verkliga makthavarna i landet. Statens olika organ, som är underordnade de verkliga makthavarna, har alltmer öppet ställts till deras förfogande. Riksdagen har utnyttjats i alla avseenden, framför allt har detta varit markant under senare tid, då det gällt att bl.a. spruta in miljardsummor för att rädda kapitalismen. Detta har skett genom en allt kraftigare utplundring av folkets stora flertal. Men inte endast rent ekonomiskt har monopolkapitalets intentioner varit avgörande. Det har skett även med andra medel. Det kan uttryckas i regionalpolitiken, lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, för att nu nämna några exempel. Det var närmast vid dessa senare frågor, herr talman, jag något tänkte uppehålla mig.

Därmed ökar också behovet av samordning av produktionsresurserna och kontakter med större marknader. Denna utveckling, som samtidigt präglas av förändringar i produktivitet, efterfrågan och teknik, leder i sin tur till en omfördelning av resurser mellan olika branscher och regioner. Det är en viktig uppgift att underlätta denna fortgående omvandling, som är ett oundgängligt led i den ekonomiska tillväxtprocessen.” Vad inrikesminister Holmqvist här säger kan i korthet uttryckas på följande sätt: Den kapitalistiska koncentrationen och centralisationen gör att vissa regioner måste avfolkas. Om härav följer betongslum i andra delar av landet kan tydligen inte hjälpas. Han accepterar helt kapitalismen. Folkförflyttningen från Norrland skall fortsätta. Man väntar bara på ”bättre” tider, eller som representanter för arbetsmarknadsstyrelsen vid en sammankomst med inrikesutskottet för några dagar sedan uttryckte det: Vi måste även i fortsättningen ha arbetskraft från Norrland för bl.a. omfattande vägbyggande söderut. Vi har gjort så förr, och det har gått bra. Norrlänningarna har stannat kvar och bl.a. blivit industriarbetare. Och vidare: Har vi inte rörligheten, ökar ju arbetslösheten i Norrland när konjunkturerna stiger. — Alltså rörlighet även i fortsättningen! Folkförflyttningen från Norrland skall fortgå. Man väntar bara på bättre tider för kapitalismen. Dessa yttranden andas naturligtvis en hård cynism, en cynism som folket i Norrland för länge sedan skulle ha gjort slut på. Det räcker inte med endast teaterpjäser om exempelvis Norrbotten och arbetsmarknadsstyrelsens uppträdande där, hur bra och verklighetstrogna de än må vara. Dessa teaterpjäser kan möjligen rubba matsmältningen på vissa känsliga personer, som tvingas ut på fältet och måste avslöja sina innersta tankar. Och det kan ju vara nyttigt även det. Men landets största resebyrå, arbetsmarknadsstyrelsen, med sina inte mindre än 5 000 anställda skall även i fortsättningen sköta bortforslingen av folket från Norrland. Att avfolkningen av Norrland i dag har dämpats är inte, som det påståtts i olika sammanhang, beroende på ett förbättrat sysselsättningsläge utan i stället ett resultat av de försämrade ekonomiska konjunkturerna. När de bättre tiderna inträder kommer bortforslingen att fortsätta igen. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte denna politik. Vi kräver bl.a. full och effektiv sysselsättning åt varje län utan flyttningsförluster. Vi vill upprättandet av statliga basindustrier med bl.a. AP-fonderna som finansiellt instrument, i första hand i de områden där sysselsättningssvårigheter och avfolkning är rådande. Avfolkningen av Norrland måste stoppas. Vi har i en omfattande regionalpolitisk motion lagt fram våra förslag.

Under baggböleriet på sin tid, då ”skogsbaronerna” kunde kalhugga stora områden, var dessa skövlingar dock begränsade till vissa områden i Norrland. De stoppades sist och slutligen genom lagstiftning — då under en borgerlig regering. Nu är rovdriften i gång snart sagt överallt där det finns bolagsskogar i vårt land, och i en sådan omfattning att den lägger stora delar av landet öde och sterila. Inga lagar lägger längre hinder i vägen. De stora skogsbolagen får härja fritt och efter eget gottfinnande. Landskapsbilden förändras helt. Djuroch fågelliv upphör. Ödsliga tundror, som om atombomben gått fram, är numera dess kännemärke. Det nyligen av giftnämnden fattade beslutet om fritt fram för hormoslyrbesprutning — ett beslut som fattades med knapp majoritet — är i detta sammanhang mycket talande. Det finns lagar som förbjuder vanhävd av jorden. Vore det inte på tiden att vårt land finge lagar som förbjöd skoglig vanhävd? Då det moderna baggböleriet även innebär att massor av skogsarbetare avskedas och att sysselsättningsmöjligheterna för befolkningen i dessa skogslän kraftigt beskärs, ja helt enkelt kommer att upphöra, bör det lagstiftas på detta område. De stora profiter som storfinansen inom skogsindustrin inhöstat under åren har inte kommit de områden till godo där vinsterna har gjorts. Investeringarna har skett i andra länder eller i andra delar av vårt land. Rovdriften i de s.k. bolagsskogarna aktualiserar frågeställningen om inte tiden är kommen att överföra dessa bolagsskogar i samhällets ägo. Bolagsskogarna borde betraktas som hela folkets egendom, särskilt med tanke på de förhållanden under vilka bolagen en gång kom över dessa skogar. Bolagen har, enligt mitt förmenande, inga moraliska rättigheter att ställa några som helst anspråk. De jätteprofiter som storfinansen hittills inhöstat på dessa skogar är betalning nog. Den har under år som gått bildligt talat skurit guld med täljknivar ur de svenska skogarna. Men storfinansen inom svensk pappersoch massaindustri tycks även i andra avseenden vara väl omhuldad av olika statliga myndigheter och även av fackföreningsrörelsens spetsar. Trots den stora arbetslösheten i vårt land sker en rätt omfattande import av utländsk arbetskraft till just denna industrisektor, sanktionerad av Pappersindustriarbetareförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen, invandrarverket och regeringen. Om dessa myndigheter visat lika gott intresse för en kortare arbetstid, bättre arbetsförhållanden och människovärdigare löner hade någon import av utländsk arbetskraft inte varit aktuell. Denna import av utländsk arbetskraft kan myndigheterna ge tillstånd till samtidigt som det inom pappersoch massaindustrin genomförs driftstopp. Nu aviseras driftstopp på ända upp till åtta veckor med arbetslöshet för de anställda arbetarna som följd. Samtidigt ger man besked om import från utlandet av arbetskraft. Arbetsköparna inom skogsindustrin tar nu som tidigare inget ansvar för de anställda arbetarna. De produktionsbegränsningar som genomförts och genomföres är ett medvetet handlande för att hålla profiterna på högsta möjliga nivå. Att arbetarna kommer i kläm tar man ingen som helst hänsyn till. Nog är det underligt med all denna flathet och allt detta tillmötesgående som visas kapitalisterna inom skogsindustrin. De får skövla skogarna, skapa en omfattande arbetslöshet och lägga bygder helt öde. Men inte nog med detta, landets myndigheter och fackförbund står välvilligt till förfogande då samma kapitalister begär import av utländsk arbetskraft i en situation där samma företag permitterar den egna anställda arbetskraften. Allt detta sker i den heliga profitens namn. Enligt generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen, Bertil Olsson, är i dag hela 10 procent av arbetskraften i landet ”svårplacerad”, den är inte ”högproduktiv”, arbetar under ”gränsnyttovärdet”, uttryck som myntats under senare tid. Eller som det också brukar uttryckas: de är handikappade. De beräknas utgöra 400 000. Det är arbetare som i alltför många fall utklassats från arbetsplatserna och som arbetsmarknadsstyrelsen enligt egna uppgifter har de största svårigheter att placera. Vad är det då för människor det är fråga om? I alltför många fall är det arbetare som under många år skapat nöjaktiga profiter till ägarna av företaget men som på grund av ålder inte längre är ”högproduktiva”. Eller för att citera statsverkspropositionens bilaga 13 s. 24: Handikapp är ofta förenat med ålder.” Kapitalisterna har själva att avgöra om vederbörande inte är profitabla enligt deras uppfattning. Vid avskedanden slås de ut först. De har också största svårigheterna att få nyanställningar. Det ”underproletariat” som i allt större utsträckning har hamnat på de skyddade verkstäderna växer i antal och skulle spränga alla ramar om det skulle upprättas skyddade verkstäder för alla dem som arbetsköparna utklassar från arbetsplatserna i dag. Det var en omöjlighet, ansågs det, att man inom några år kunde ha hundratusen på de skyddade verkstäderna, i synnerhet som dessa verkstäder redan nu har stora svårigheter att klara produktanskaffningen. I stället har regeringen och AMS gått på linjen att helt enkelt över statskassan subventionera kapitalisterna och betala såväl stora delar av lönen som arbetsverktyg för att i någon mån söka mildra utklassningen från arbetsplatserna, från fabrikerna. Inrikesministern och regeringen har i detta fall varit generösare än t.o.m., AMS i sina anslagsäskanden för detta ändamål. Ärendet anses vara så viktigt att chefen för inrikesdepartementet äskar tillsättande av en extra tjänsteman i inrikesdepartementet som skall ha till uppgift att speciellt syssla med denna verksamhet som har med de s.k. handikappade att göra. Därtill skall AMS erhålla ytterligare 100 tjänstemän som enbart skall ha med den halvskyddade sysselsättningen att skaffa. Vederbörandes lön skall betalas — det gäller alltså den handikappade arbetskraften — med upp till 40 procent av statsmedel. Detta statsbidrag skall utgå till såväl privata som statliga företag. Det kan t.o.m. gälla arbetare som redan är anställda men som av arbetsköparen inte anses vara tillräckligt profitgivande, som man inte längre kan behålla på arbetsplatsen. Beloppet för arbetsverktyg eller, som det heter, ”arbetshjälpmedel åt handikappade” vid denna s.k. halvskyddade sysselsättning skall höjas till 20 000 per arbetare. Det är arbetsköparna — monopolkapitalet — som slipper undan, det är landets skattebetalare som klarar utgifterna. Pengarna kan man ju ta över den förhöjda mervärdeskatten och vad som kommer in till statskassan på de allt högre livsmedelspriserna. Utvecklingen, som jag här försökt återge, är helt i linje med den samhällsideologi som varit det socialdemokratiska partiets under hela 1960-talet och som kom till uttryck i Samordnad näringspolitik, den utredning som LO ställde till SAP:s förfogande och som publicerades 1961. Tillåt mig, herr talman, att citera följande korta avsnitt som återfinns på s. 158: ”Ofta har man i debatten — — — sett det som en brist att privata företag uppenbart inte tar hänsyn till annat än de rent företagsekonomiska kostnaderna och menat, att de — eller åtminstone de statliga företagen — borde ta vidare hänsyn.

Resultatet av denna rovdrift med mänsklig arbetskraft ger sig numera starkt till känna och kommer säkerligen att växa den nuvarande regeringen över huvudet om inte andra åtgärder vidtas. Vänsterpartiet kommunisterna har för sin del i motioner ställt kravet att lagstiftningsvägen säkra rätten till anställningstrygghet och rätten till arbete för alla, även för dem som av profitskäl av arbetsköparna förklarats som varande handikappade. Här gäller det nämligen människovärdet.

Herr talman! Vi upplevde under förra året en uppbromsning i den ekonomiska tillväxten, samtidigt som vi fick stor arbetslöshet. Min avsikt nu är endast att ta upp en aspekt på den utvecklingen. För första gången efter kriget har konjunkturnedgången med kraft träffat Stockholms län. Samtidigt härmed fick vi en minskning av invandringen. Sammantaget ledde detta till en mycket kraftig avmattning i befolkningsökningen i Stockholms län. Enligt en preliminär uppskattning blev befolkningsökningen endast 11 700 personer. Det kan nämnas att länsstyrelsens befolkningsprognos, som bygger på utvecklingen under tidigare år, förutsätter en befolkningsökning på 26 500 personer under perioden 1972—1980. Den minskade inflyttningen till Stockholms län har sin motsvarighet i en minskad avflyttning från andra delar av vårt land, och det är naturligt att detta har upplevts som något positivt i dessa områden. Det finns dock anledning att sätta ett frågetecken för tillfredsställelsen härmed. Medaljens baksida är en avmattning i den ekonomiska tillväxten och en betydande arbetslöshet. Det kan inte uteslutas att vi bör uppfatta händelseutvecklingen under förra året som ett varningstecken, när vi diskuterar en begränsning av storstadsområdenas tillväxt. Utvecklingen av storstadsområdena är en följd av förändringar i vårt näringsliv, som är ofrånkomliga om vi vill realisera målsättningen ökad ekonomisk tillväxt, och det kan därför befaras att alltför drastiska minskningar kommer att leda till en sämre standardutveckling och ökad arbetslöshet. Är vi beredda att betala detta pris? Vi har många eftersatta områden i vårt samhälle. Samtidigt konstaterar vi på olika håll att det totala skattetrycket är högt och svårligen kan ökas. Låginkomstgrupperna märker att många behov inte kan tillfredsställas, Vår solidaritet med människorna i utvecklingsländerna kräver också att vi avsevärt ökar våra hjälpinsatser till den nivå som tidigare beställts av riksdagen. Vi vill skapa ett fullsysselsättningssamhälle för både män och kvinnor, eftersom vi vet att en ökning av sysselsättningen är vårt främsta vapen mot låga inkomster och låg standard. Detta leder fram till att vi måste slå vakt om den ekonomiska tillväxten i landet. Med de många eftersatta behoven och de angelägna reformkraven har vi inte råd — som vissa grupper hävdar — att minska på utvecklingstakten. Storstadsutvecklingen sker i alla länder oberoende av ekonomisk utveckling och politisk regim. I vårt land, där den trots allt har varit relativt måttlig, återspeglas storstadsutvecklingen av förändringar i näringslivet och sysselsättningen. Ursprunget till denna utveckling är industrialiseringen med dess krav på koncentration av arbetsplatserna. Till detta kommer sedan förändringar i service och förvaltning. Möjligheterna till specialisering och stordrift har sedan förstärkt tendenserna. I allt väsentligt är storstadsutvecklingen ett resultat av och en förutsättning för vår tids samhälle och den standardutveckling vi upplevt. Utvecklingen kan endast brytas genom att vi återvänder till ett samhälle där tyngdpunkten i sysselsättningen ligger inom åkerbruk och skogsbruk. Detta skulle leda till en mycket drastisk försämring av levnadsstandarden som få i dag är beredda att acceptera. Samtidigt konstaterar vi att samhällsmiljön i många avseenden inte är tillfredsställande i storstäderna. Trångboddhet, buller och avgaser, hård exploatering, långa reseavstånd och segregerade bostadsområden skapar i många avseenden svåra sociala problem. Många människor upplever detta negativt och reagerar genom att på sin fritid söka sig till fritidsstugor i en mera naturlig miljö. Detta är en förmån som främst står de högavlönade till buds. Andra söker sig ut i glesbygden för att livnära sig på vad som erhålles från jordoch skogsbruk. De accepterar en låg privat standard under hänvisning till andra främst miljömässiga fördelar. Vad som inte görs klart är att detta kan ske endast därför att samhället tillhandahåller service och en social grundtrygghet vars kostnader bärs av andra samhällsmedlemmar. På så sätt blir det ofta de människor som stannar kvar i de ofta stressiga och smutsiga arbetsoch boendemiljöerna i tätorterna som får betala den vackra miljö och friska luft som eftersträvas i den s.k. gröna vågen. Kvar i tätorterna och då främst i storstadsområdena blir de lågavlönade, familjerna med de höga bostadskostnaderna, de billösa, de ensamstående föräldrarna, de sjuka och handikappade, pensionärerna, de utstötta. Detta är människor i storstadens glesbygd som ofta lever i en social misär och isolering som är minst lika svår som den motsvarande grupper upplever på landsbygden, svårare kanske, därför att de ständigt lever i kontakt med konsumtionssamhällets överflöd som står de välsituerade till buds. Den ekonomiska tillväxten och standardutvecklingen, vår sociala trygghet, bärs i stor utsträckning upp av utvecklingen i våra storstäder. Samtidigt skapas i dessa samhällsbild ningar sociala problem. Vi kan inte fly från problemen genom att med konstlade medel söka sätt stopp för storstadsutvecklingen. Det vore att svika vårt ansvar mot de sämst ställda grupperna i samhället. Vi kan inte undkomma problemen genom att längtansfullt söka oss tillbaka till ett samhälle som utvecklingen passerat. Vi måste gripa oss an med dagens storsamhällen för att skapa om dem, så att de kan erbjuda en positiv miljö för arbete och fritid. Det är självklart att vi därvid måste ägna särskild uppmärksamhet åt problemen hos människorna med de låga inkomsterna. Vi måste arbeta och planera för dagens och morgondagens verklighet. I stor utsträckning är det här fråga om arbete på kommunal och regional nivå. Men ramen för detta arbete och de ekonomiska resurserna för vissa grundläggande investeringar ges i detta hus. Självfallet kan inte detta arbete hindra oss från att med realistiska metoder söka påverka och mildra storstadsexpansionen. Riksdagen beslöt redan år 1969 att på andra håll i landet skapa storstadsalternativ för att hjälpa till och ställa utvecklingen i andra regioner i ett bättre läge genom en dämpning av storstädernas utveckling. Detta måste dock ske inom ramen för den ekonomiska tillväxten och med bibehållen lönsamhet. Jag skall något kommentera de förslag som herr Nilsson i Tvärålund fört fram. Han sade inledningsvis att centern var det enda parti som hade viljan och kuraget att begränsa utvecklingen i storstadsområdena. Jag kan hålla med om det. Men då måste man framför ”utvecklingen” sätta in ordet ”ekonomiska”; det blir konsekvensen av centerns politik. Man säger att företagen i tätorterna själva skall betala för sin arbetskraft. Vi behöver först och främst ha en bättre definition av begreppet ”tätorter”. Av herr Nilssons anförande fick man den uppfattningen att han ansåg att restriktioner skulle införas på praktiskt taget alla orter med över 50 000 invånare. Men bortsett från det har jag ingen känsla av att kostnaderna för arbetskraften är lägre i tätorterna och storstadsområdena än i andra områden av landet. Jag kan inte förstå annat än att detta i realiteten innebär att man måste införa någon form av kontroll av vart människorna flyttar och var de tar arbete. Jag kan heller inte finna att detta förslag tar hänsyn till den fria nordiska arbetsmarknaden. Om man =— det var ett förslag som antyddes i går — inför en avgift på 10 000 kronor på varje norrlänning som får anställning i Stockholm, kommer den norrländska arbetskraften givetvis i ett sämre läge än exempelvis den finländska. Detta är ett svek mot människorna i avfolkningsbygderna. Det här är en förmån för dessa människor snarare än för företagen i storstadsområdena. Samhällets kostnader för koncentrationsprocessen skall tas ut av företagen, säger herr Nilsson. Jag vet inget annat område i det här landet där det av företagen tas ut så mycket avgifter och så stor del av kostnaderna för samhällsutbyggnaden som i Stockholmsregionen. Trots detta är det lönsamt att fortsätta med expansionen i Stockholm. Det är en himmelsvid skillnad i kostnader för industrimark, lokaler och andra förutsättningar i Stockholm och på andra orter, och ändå fortsätter expansionen. Herr Nilsson anser vidare att vi bör införa investeringsoch etablerings avgifter. Är han också beredd att gå ut och tala om det för småföretagarna i t.ex. Stockholmsområdet? De tillhör inte någon speciellt gynnad grupp, men de skulle också drabbas av dessa avgifter. Och hur skall man göra med nyetablering av företag? Som regel väljer företagen inte mellan etablering i Stockholm eller på någon annan plats i landet, utan företagen finns som regel redan i eller växer fram i Stockholmsområdet. Skall man ta ut avgifter av den arbetare som vill starta ett litet företag och helt plötsligt byter sida — förvandlas från att vara arbetare till att bli företagare? Är det centerns linje när det gäller att stoppa storstadsexpansionen? Vidare föreslås etableringstillstånd i expansionsorterna. Här uppkommer ytterligare en definitionsfråga: Vad är ett expansionsområde? Målsättningen för regionalpolitiken är väl, att vi runt om i landet skall få expanderande orter. Så fort en ort förvandlas från avfolkningstill expansionsort, skall centern lägga avgifter på företagen i den orten! Jag finner ingen logik i det förslaget. Det har också höjts röster för att man med andra medel skulle begränsa storstadsexpansionen. Några har sagt att man skall ställa upp befolkningsramar för att hejda utvecklingen. Detta krav blir ett slag i tomma luften, så länge inte andra vägar kan anvisas för den ekonomiska utvecklingen. Befolkningsramarna skulle också kunna användas som underlag för begränsningar i de resurser som ställs till storstadsområdenas förfogande, exempelvis när det gäller bostäder och kommunikationer. Därigenom skulle storstadsregionernas invånare försättas i ett sämre läge än vad som gäller för invånarna i andra delar av landet. Självfallet kan detta inte accepteras, särskilt som det står klart att storstadsregionernas bidrag till den gemensamma hushållningen är av betydande storlek. Vårriksdagen biföll ett förslag om utflyttning av ett antal statliga verksamheter till andra orter i landet. Som ett led i en målmedveten strävan att starta en utveckling i andra delar av landet, som leder till en begränsning av expansionen i Stockholm, kan beslutet vara värdefullt. Beslutet förbands med generösa förmåner till personalen för att kompensera förluster vid flyttningen; förmåner generösare än vad som tidigare utgått till någon personalgrupp vid motsvarande förflyttning. Trots detta upplever vi hur många av de anställda reagerar negativt mot beslutet. Över huvud taget är det trots vissa motsatser påfallande i vilken stor utsträckning människor trivs i storstadsområden. Skäl talar för att fortsatta utflyttningar av motsvarande art bör anstå till dess erfarenheter har vunnits av den nu beslutade utflyttningen. Särskilt gäller detta i fråga om de effekter som uppkommer för den övriga statsförvaltningen. En sådan avvaktande attityd bör självfallet inte hindra att nya verksamheter kan lokaliseras till andra delar av landet, eller att en decentralisering av förvaltningsfunktioner sker till andra landsdelar och förvaltningsnivåer. Självfallet bör också statsförvaltningens lokalisering inom Stockholms län ägnas uppmärksamhet. Det bör finnas goda förutsättningar att inom länet finna lokaliseringsalternativ, som medverkar till att inom länet skapa en allsidigare och bättre social miljö än den nuvarande. Till hösten har regeringen aviserat förslag om ytterligare styrmedel för den regionalpolitiska utvecklingen i landet. Vi ställer oss positiva till åtgärder som dämpar expansionstakten i Stockholmsområdet genom en positiv utveckling i andra delar av landet. Vi vill få medel som gör det möjligt att inom vår region skapa en allsidig social miljö och ett bättre samband mellan arbetsplatser och bostäder. Vi kan inte acceptera åtgärder som innebär begränsningar av de resurser som ställs till Stockholms läns förfogande för att lösa de akuta problemen för befolkningen inom området. Vi anser att ett övergripande mål för regionalpolitiken måste vara en fortsatt tillväxt av de ekonomiska resurserna. Det finns i dag stora eftersatta behov inom Stockholmsregionen, som inte har kunnat tillgodoses på grund av begränsade ekonomiska tillgångar. Stora skillnader förekommer inom länet i fråga om inkomster och standard. Länet måste få tillräckliga resurser för att avhjälpa dessa brister. Målsättningen för länets utveckling måste vara en balanserad tillväxt inom ramen för utvecklingen i landet i dess helhet. Stockholmsregionen har under de senaste decennierna utvecklats till ett centrum för försörjning, service och administration på bekostnad av ett minskat antal sysselsatta i industri och hantverk. De som ville föreslå avgifter på företagen kan ju tänka på detta. Hårdast har utvecklingen drabbat den tunga verkstadsindustrin. Den statliga regionalpolitiken måste utformas så att resultatet inte blir en ökad skillnad i olika avseenden mellan Stockholms län och landet i övrigt. Vi måste få en allsidig social miljö i regionen. Detta kräver att man slår vakt om den industri som finns i regionen och att industrin kommer i första hand vid en utvidgning av sysselsättningsmöjligheterna. Inom Stockholms län råder i dag obalans i sysselsättningen mellan de nordvästra och de södra delarna av länet. I förhållande till antalet bosatta är antalet arbetsplatser för litet i de södra delarna av länet i jämförelse med de norra. Detta leder till alltför långa restider mellan bostad och arbetsplats, samtidigt som det ekonomiska underlaget för samhällsverksamheten blir ojämnt fördelat. I de yttre länsdelarna, särskilt i Norrtäljedelen och i skärgårdsområdet, upplevs glesbygdsproblemet med bristande sysselsättning, vikande befolkningstal, låga inkomster och lågt skatteunderlag med samma styrka som i andra glesbygdsområden i landet.

I Länsprogram 70 har länsstyrelsen reviderat befolkningsprognoserna för länet till I 727 000 invånare år 1980, beroende på att man förutsätter en något långsammare inflyttning till länet än vad som tidigare beräknats. Detta medför också vissa reduceringar av bostadsbyggnadsbehovet och därmed sammanhängande investeringsbehov. Dessa förändringar blir dock inte stora, beroende på att bostadsbyggnadsbehovet i Stockholms län till större delen beror på naturlig folkökning, omflyttning inom länet, saneringsbehov och en ökning i den nuvarande befolkningens utrymmesstandard. Bostadsförmedlingen redovisar för närvarande 150 000 sökande, varav 90 000 är utan direkt förhyrd bostad. Bostadsbyggandet måste därför upprätthållas på nuvarande nivå. Stockholms utveckling får inte regleras genom en planerad bostadsnöd. I Stockholms län finns svåra brister i kommunikationsförsörjningen, främst beroende på otillräcklig tilldelning av medel för vägbyggandet och trots att länets invånare i större utsträckning än vad fallet är i andra län via landstingsskatten själva tar ansvaret för de lokala kommunikationsmedlen. Underförsörjningen med vägmedel leder till allvarliga begränsningar i den yrkesverksamma befolkningens möjligheter att med rimliga restider finna lämpligt arbete, samtidigt som kvinnornas möjligheter att söka sig ut på arbetsmarknaden försvåras. Dessutom drabbas länets näringsliv. En harmonisk utveckling av hela regionen, med fullvärdiga samhällen, allsidigt utbyggda i fråga om arbetsplatser, bostäder, sociala och kulturella institutioner, förutsätter ett välutvecklat kommunikationssystem. Jag vill slutligen kosntatera, herr talman, att den nuvarande bristsitua tionen i Stockholms län kräver mycket stora samhälleliga insatser även vid försiktiga antaganden om länets fortsatta tillväxt i folkmängd och sysselsättning. Enligt vad som nu kan förutses kommer större anspråk att ställas på kommunerna och landstinget än vad dessa förmår att bära utan vidgade statsbidragsramar och ett större utrymme på kapitalmarknaden än vad de för närvarande ges. Detta gäller också den statliga verksamheten, framför allt vägförvaltningen, som måste tilldelas väsentligt ökade resurser. Den nu pågående debatten om begränsningar i storstadsexpansionen kan lätt leda till att dessa områden inte ges tillräckliga resurser för samhällsutbyggnaden. En underskattning av Stockholms läns behov kan med hänsyn till det pressade läget få mycket allvarliga konsekvenser för länets sociala och ekonomiska utveckling. Verkningarna härav drabbar inte bara den mycket stora befolkningen i Stockholms län — en femtedel av landets befolkning — utan även landet i dess helhet.

Herr talman! I den stad jag bor har vi i dagarna blivit mycket negativt berörda av meddelandet att det statligt ägda företaget Gävle vagnverkstad AB skall avskeda 50 man och att tillverkningen av lok och truckar skall läggas ned. Uppgiften kommer mycket överraskande. Det är inte många veckor sedan Gävlepressen hade intervjuer med företagsledningen som andades tillförsikt. I dag har det nya numret av tidningen Statsanställd kommit ut. Den har ett stort reportage från Gävle vagnverkstad. Där ges en optimistisk bild av företagets läge och perspektiv. Den är baserad på uppgifter från företagsledningen så sent som den 18 januari. Nu ett par veckor senare meddelas att avskedanden skall ske och att produktionen i en viktig del skall avvecklas. Någonting måste ha gått på sned här eller också har informationen från företagsledningen i betänklig grad klickat. Både från de anställdas och från Gävle kommuns sida måste vi begära och förutsätta att berörda departement gör allt i sin förmåga för att lindra följderna av de planerade åtgärderna vid detta statsföretag. Främst bör undersökas möjligheterna att dit förlägga annan produktion eller legoarbeten. Det har väckt stor besvikelse i vida kretsar att regeringen inte i statsverkspropositionen aviserat en proposition om svenskundervisning för invandrare. Inrikesministern säger att frågan är under övervägande i departementet. Dröjsmålet har vållat kritik på många håll, i LO och i Metall, i invandrarverkets ledning och säkert också bland många invandrare. På sina håll fruktar man en långvarig fördröjning. Jag vill gärna som ordförande i invandrarutredningen säga, att jag självklart är mycket angelägen om att vi får en snar lösning av dessa viktiga samhällsproblem. Att språkutbildningen för invandrarna har central betydelse är allmänt omvittnat. Svenska språket är den högsta tröskeln för en invandrare att ta sig över när det gäller att reda sig i vårt arbetsoch samhällsliv. Utan tillräckliga insikter i språket riskerar invandraren att bli en utanförstående i samhället, en andra klassens medborgare. Den nuvarande svenskundervisningen har stor omfattning, och staten och det allmänna satsar generöst, säkert mer än något annat invandrarland. Men gällande system är behäftat med olika brister som det är angeläget att avveckla snarast, inte minst därför att standarden på undervisning, läromedel o. d. är synnerligen ojämn. Man kan och bör få ut mer i effektivitet och räckvidd av de stora pengar som här läggs ned. Mellan 40 och 50 miljoner kronor om året rör det sig om för närvarande. Invandrarutredningens förslag förra sommaren har i huvudfrågorna fått ett nästan genomgående positivt mottagande av remissinstanserna. Detta gäller särskilt förslaget om 240 timmars ledighet och lön för anställda invandrare för att gå igenom grundutbildningen i svenska och samhällsinformation. Arbetsgivarsidan vill inte oväntat ha en annan kostnadsfördelning än den vi föreslagit, medan andra instanser däremot vill gå längre än utredningen i vissa delar. Jag kan väl förstå att meningarna går isär i delfrågorna och att inrikesdepartementet vill ha ännu någon tid på sig att förbereda propositionen. Jag vill emellertid enträget hemställa till inrikesministern att söka få fram proposition under innevarande kalenderår. I annat fall förloras mycket värdefull tid till skada både för invandrarna och hela vårt samhälle. Det har antytts att en knäckfråga i sammanhanget skulle vara kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Vi har enligt direktiven för utredningen inte haft att gå närmare in på dessa frågor. Vi har emellertid haft överläggningar med Kommunförbundets ledning, och vi har tolkat direktiven så att vi varit oförhindrade att betona statens övervägande ansvar för undervisningskostnaderna, samtidigt som kommunerna genom sina skolmyndigheter för vuxenutbildningen skulle vara huvudman för verksamheten. I denna centrala organisatoriska fråga är Kommunförbundet klart positivt i sitt remissyttrande. De kostnader som kan uppstå för kommunerna torde vara begränsade i förhållande till den totala kostnaden för staten och arbetsgivarna. Så bör det också vara. Att kommunerna dock icke helt kan eller bör fritas från kostnader kan ses mot bakgrunden av att de också får skatteunderlag och inkomster genom invandrarna. Vi har räknat med att de direkta kostnaderna för kommunerna i ett par avsnitt — för uppsökande verksamhet samt barntillsyn när invandrarhustrurna undergår utbildning — skulle röra sig om tillsammans 4 miljoner kronor. Härtill kan komma viss merbelastning för de större invandrarkommunerna om de måste förstärka sin skoladministration för uppsökande verksamhet. Totalt sett torde kommunernas kostnader närmast bli marginella. Denna delfråga bör inte hindra eller nämnvärt fördröja reformen med språkundervisningen. Jag hoppas att inrikesministern med kraft angriper dessa frågor och bringar dem till en snar och effektiv lösning. I ett svar på en enkel fråga i dag på förmiddagen har inrikesministern på tal härom sagt, att han hoppas kunna återkomma sedan övervägandena i departementet avslutats. Jag vill gärna tolka detta som en antydan om att han siktar till att lägga fram en proposition senast till årets höstriksdag. Det skulle säkert också vara i samklang med vad en bred opinion hoppas på, inte minst bland invandrarna själva och inom den fackliga rörelsen. Jag vill också beröra en annan fråga. Nyligen har ett utredningsförslag lagts fram om en reklamskatt på 10 procent. I samband med dess införande skulle annonsskatten ersättas och den nuvarande skattesatsen på 6 procent höjas till 10 procent. En del kategorier annonser skulle vara skattefria, platsannonser och liknande. Jag skall här inte gå in på om en reklamskatt i och för sig bör införas eller inte. Det blir en senare fråga för riksdagen. Men vi hörde i går kväll finansminister Sträng bebåda att han ämnade lägga fram ett förslag till vårriksdagen. Här råder starkt delade meningar, och att branschens folk är emot beskattning säger sig självt. Vi får en repris på den debatt som fördes förra året om annonsskatten. Däremot vill jag i egenskap av tidningsman starkt understryka att vi ställs inför ett val i dessa frågor, nämligen genom sambandet mellan annonsskatten och en eventuell reklamskatt. Det var olyckligt att annonsskatten infördes separat i fjol med den extra belastning på reklammedlet annonser som därmed uppstod. Jag hävdade då att en sådan snedbelastning inte borde få kvarstå någon längre tid. Antingen bör man snarast slopa annonsskatten eller också komplettera den med en reklamskatt, så att den tidigare balansen mellan olika reklammedel åter upprättas. Att fortsätta som hittills får dock inte ske — det skulle gå ut över annonserna och därmed också över pressen och dess ekonomi. Jag förstår väl att det politiskt och realistiskt kan te sig svårt att slopa annonsskatten och beröva statskassan dessa inkomster — så mycket mer som presstödet är direkt kopplat till denna skatt. Man kan ha vilken tanke man vill därom, och jag anser att fjolårets koppling var olycklig. Nu finns den dock här som en realitet. Det är väl tveksamt om man skulle kunna uppbåda majoritet i riksdagen för annonsskattens slopande — såvida inte finansministern tog initiativet. Men hans argument går i rakt motsatt riktning: att komplettera med en reklamskatt för att få inkomster till statskassan och till ett förstärkt presstöd. Dessa frågor kommer uppenbart att prövas av riksdagen under våren. Men för det fall övervägandena i regeringen och senare i riksdagen skulle medföra att en reklamskatt införs, på 10 procent eller någon annan skattesats däromkring, vill jag redan nu rikta en enträgen maning att inte i samband därmed höja annonsskattens nuvarande sexprocentiga skattesats. Främsta skälet mot en höjning av annonsskatten kan anges med en hänvisning till den försämrade annonskonjunkturen och den försvagning som inträtt i pressens ekonomi. Under fjolåret minskade annonsvolymen i dagspressen med genomsnittligt ca 15 procent. Det skall erkännas att denna försämring började redan tidigare och att minskningen totalt för första halvåret 1971 uppgick just till 14—15 procent i dagspressen. Detta var alltså innan annonsskatten trädde i kraft den 1 juli i fjol. Man kan med andra ord inte primärt skylla annonskonjunkturens försämring på skatten. Under andra halvåret i fjol höll sig annonsvolymens minskning oförändrad vid ungefär 14—15 procent. Variationerna mellan olika tidningar är naturligtvis betydande, som alltid. Vad gäller s.k. andratidningar i storstäderna bör man observera att en särskild faktor där spelat in, nämligen en omläggning av strukturen på en av dessa tidningar med särskilt stort annonsbortfall som följd. I vad mån andratidningarna generellt och bestående drabbas särskilt av annonsvolymens krympning torde ännu vara för tidigt att ha en bestämd mening om. Resultatet av annonsminskningen under konjunktursvackan har emellertid blivit en mycket stark försämring i pressens ekonomi. En stor grupp tidningar redovisar underskott på flera tiotal miljoner. Mot detta räcker nuvarande statliga presstöd endast i ringa mån. Flera av våra största och för nyhetsförmedling och opinionsbildning väsentliga dagstidningar skulle riskera att snart gå under om inte detta presstöd införts. Men med nuvarande läge och tendenser förslår inte nuvarande presstöd för att klara livet på en rad viktiga storstadsoch landsortstidningar. Detta är den bittra sanningen. Det talar starkt mot varje tanke på att höja annonsskatten; även om denna höjning formellt kompenserades skulle den medföra risk för ytterligare krympning av annonsvolymen på grund av högre priser på annonserna. Samma faktorer talar också för en skyndsam, kraftig förstärkning av presstödet. I detta sammanhang, herr talman, vill jag beröra ett uttalande som finansministern då och då brukar göra. Han säger att det finns så förskräckligt mycket annonser i tidningarna att man endast med svårighet här och var kan hitta en liten textsnutt. Resten är annonser. Därför kan man gärna tänka sig en minskning av annonsvolymen i pressen. Om denna bild hade beskrivit verkligheten skulle mycket vara annorlunda i svensk press. Regering och riksdag skulle då inte behöva syssla med presstöd. Dess värre är så inte fallet. I amerikansk press brukar man ha tumregeln att en tidning bör ha två tredjedelar annonser och en tredjedel text för att vara på den säkra sidan ekonomiskt. I svensk press är den vanliga proportionen den omvända. Det är väl egentligen endast Dagens Nyheter som lyckats leva upp till den nämnda amerikanska tumregeln. Men de flesta övriga tidningar brukar ha ungefär en tredjedel annonser och två tredjedelar text. Och den relationen är inte tillräcklig för att säkra en tidnings ekonomi och framtid. Därför är det nödvändigt, som tingen har utvecklat sig, att satsa på ett rikligt presstöd för att upprätthålla en önskvärd differentiering i nyhetsförmedling och opinionsbildning — en princip som statsmakterna redan har knäsatt. Att radikalt förskjuta tyngdpunkten i pressens inkomster från annonser till prenumerationsavgifter är inte realistiskt att tänka sig, eftersom följden då skulle bli en allvarlig minskning i upplagorna. Jag skrev i min tidning strax före senaste årsskiftet att det blir nödvändigt med en fördubbling av nuvarande presstöd. Herr talman! De siffror som sedan dess kommit fram om pressekonomin och annonsinkomsterna understryker denna slutsats. Jag vill därför här upprepa denna propå inför det arbete som nu pågår i kanslihuset på en proposition om presstödet som kan väntas fram mot våren.

Herr talman! I höst skall riksdagen ta ställning till ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet. Det skall bygga på de s.k. länsprogrammen, där för varje län angetts de planer och önskemål som finns när det gäller näringslivets utbyggnad och lokalisering, planer för bostadsbyggande, kommunala investeringar i samhällsservice av skilda slag och de antaganden om befolkningsutvecklingen som lagts till grund för detta utbyggnadsprogram. Det är bra att vi nu kommer att få en övergripande utvecklingsplan. Det är bra bl.a. därför att det är svårt att veta vilken målsättning man skall ha för utvecklingen inom de olika regionerna, om man saknar målsättning för hela landet. Det bästa exemplet på detta är kanske arbetet på regionplanen för Storstockholmstrakten och den debatt som det förslaget har föranlett. Det kan ha verkat som om den debatten gällt motsättningar mellan dem som medvetet velat satsa på en ohämmad expansion i denna region, på ena sidan, och på den andra sidan dem som talat för regional jämlikhet och som velat se en dämpning av storstadstillväxten som ett medel att ge övriga regioner bättre chanser. Kanske har man också tyckt sig märka en klar motsättning när det gäller de regionalpolitiska målen mellan företrädare för storstadsregionerna och representanter för övriga delar av landet. Visst har sådana motsättningar funnits. Det finns olika skolor när det gäller värdet eller vådan av en snabb urbaniseringsprocess. Det finns politiker i alla delar av landet och inom alla partier som i överdriven omsorg om den egna kommunen eller den egna regionen har lätt för att anlägga bypolitikens snäva synsätt på det mesta. Men i varje fall för den seriösa delen av debatten kring regionplaneförslaget för denna region — liksom för debatten om storstadstillväxten över huvud taget — har bristen på en regionalpolitisk målsättning för hela landet varit en viktigare bakgrund. Vad skall vi planera för, har man haft anledning att fråga. Skall vi planera för vad vi önskar när det gäller befolkningsutveckling och de utbyggnadsbehov som den vid olika antaganden skapar, eller skall vi planera för den utveckling som vi tror att vi kommer att bli påtvingade på grund av statsmakternas förmåga eller brist på förmåga att skapa sysselsättningsmöjligheter i andra delar av landet? Visst är det sant att en regionplan kan verka styrande på samhällsbyggandet även i de avsnitt där den endast syftar till att ange sannolika utvecklingstendenser. Men det finns också ett krav på våra kommunalpolitiker att vara beredda att möta de problem en kommun eller en region i verkligheten ställs inför. Det ansvaret är lika stort för kommunalpolitiker i avfolkningsbygder som för dem som med eller mot sin vilja måste klara en kraftig befolkningsökning. Mot den bakgrunden — bristen på en regionalpolitisk målsättning för hela landet och erfarenheterna från 1960-talet — är det inte så märkligt att man inom Storstockholmsregionen har ansett sig behöva planera för en relativt stor inflyttning från landet i övrigt, och även från utlandet för den delen. Under hela 1960-talet har man i genomsnitt haft en nettoinflyttning på mellan 13000 och 14000 personer. Ingenting har tytt på att sysselsättningsläget i andra delar av landet skulle ha förbättrats så att man nu har anledning att vänta en mycket radikal minskning i inflyttningen till Storstockholmsregionen. Å andra sidan kan man givetvis säga att det inte heller finns någonting som tyder på att man har all anledning att vänta sig en kraftigt accelerande inflyttning till den här regionen. Det är från den utgångspunkten som det finns skäl att kritisera de befolkningsprognoser som förslaget till regionplan för Storstockholmtrakten utgår från. Folkpartiet i Stockholms län har också gjort det. Vi har bedömt prognosen vara felaktig — den ökning planen förutsätter är varken önskvärd eller sannolik och står inte i samklang med den balans i utvecklingen mellan olika regioner som vi vill eftersträva. Vi har i stället menat att planeringen bör utgå från samma antagande om befolkningsut vecklingen som riksdagen kommer att lägga till grund för sitt regionalpolitiska handlingsprogram. Vi har då utgått ifrån att befolkningsprognosen kommer att bli densamma som i Länsprogram 70. Det kan vara intressant att påpeka att den prognosen med nästan 110 000 personer understiger den prognos som låg till grund för Länsplan 67 och som riksdagen — såvitt jag vet utan någon invändning — accepterade när man för tre år sedan behandlade den saken.

Så är ingalunda fallet. Länsprogram 70 bygger ju på ett genomsnitt för utvecklingen under tiden 1966—1970. Det förefaller ändå vara en ganska realistisk bedömning. Det är väl den utvecklingen vi har att emotse såvida ingenting oväntat inträffar.

Här är det viktigt att ha klart för sig att när man säger att man vill dämpa storstädernas tillväxt så handlar det om att påverka människornas val av boplats. Då borde man till att börja med kunna vara överens om att målsättningen skall vara att skapa största möjliga personliga valfrihet och att den valfriheten givetvis skall gälla var än i landet man bor. För att belysa det problemet kan jag nämna att man i Storstockholm kan räkna med att enbart födelseöverskottet kommer att öka folkmängden under 1970-talet med mellan 80 000 och 90 000 människor. Detta leder till, såvitt man förstår, att denna regions andel av totalbefolkningen bara genom födelsenettot kommer att bli oförändrad eller möjligen öka. Vill man frysa befolkningsökningen i Storstockholmsregionen vid dess nuvarande andel av totalbefolkningen, då innebär det att man talar för ett idiotstopp, att man uttalar sig för målsättningen att för varje person som flyttar in måste någon flytta ut. Det är intressant att se hur lätt debatten stannar upp just där. Man får sällan veta med vilka medel man skall åstadkomma den ganska hårda regleringspolitik som måste till för att klara den uppgiften. Det kanske beror på att man när man forskar i vad som kan göras kommer underfund med att det över huvud taget inte är särskilt realistiskt att tänka sig att man i någon större utsträckning genom åtgärder i storstadsregionerna skall kunna vända på befolkningsströmmarna. Vi måste acceptera att storstäderna inrymmer expansiva krafter. En storstad utgör en lockande miljö för företagsledningar och centrala organisationer — även de som står dem som är mycket för utflyttning ganska nära. Det är där som kontakter inom teknik och vetenskap knyts. Det är där det rikhaltiga utbudet av arbetstillfällen finns. Även om mycket kan göras och måste göras när det gäller att sprida utbudet av kulturella aktiviteter kommer detta att bli mest differentierat i de stora städerna. Och i Sverige, liksom i alla utvecklade länder, kommer det att finnas en stad som är väsentligt mycket större än de andra och som kommer att fortsätta att vara det.

Jag tror då inte att den investeringsavgift som herr Nilsson i Tvärålund talade om är en särskilt effektiv eller ens önskvärd metod. Den bygger på föreställningen att vi skulle ha en kraftig företagsetablering i storstadsregionerna och att det alltså är en mycket angelägen uppgift att försöka stoppa företagsetableringen i dessa regioner. Men hur förhåller det sig egentligen?

I samtliga tre storstadsregioner har alltså företagsetableringarna minskat. Då är det svårt att förstå varför man skulle införa en investeringsavgift för att bromsa tillväxten av etableringar. Den bromsen finns där redan. Dessutom antar jag att man med det förslaget syftar på just etableringar utifrån och att man inte tänker sig att införa något slags allmän investeringsavgift, som alltså även skulle drabba alla investeringar i regionen av företag som finns där och som måste finnas där. Jag tror heller inte — och på den punkten håller jag helt med herr Wictorsson — att tanken på att låta företagen betala sina egna flyttningskostnader, hur riktig den än kan förefalla rent teoretiskt, är särskilt gångbar. Antingen anser sig väl företagen behöva arbetskraften, och då betalar man, eller också behöver man den inte och då betalar man inte de extra flyttningskostnaderna. Det innebär ju bara att det är de arbetssökande som drabbas. Att hitta ett system som möjliggör att man generellt kan säga att den enskilde arbetstagaren icke drabbas lär såvitt jag kan förstå på grund av problemets karaktär vara helt uteslutet. Vi menar också att man inte skall använda bostadsbyggandet som styrinstrument för att minska inflyttningen. Ty det är ju dess värre på det sättet att det är i storstäderna som bostadsbristen är störst och trångboddheten som mest besvärande. Även om inflyttningen till Storstockholm, som herr Wictorsson ganska utförligt berörde, helt skulle upphöra, behövde vi ändå upprätthålla ett byggande på en ganska hög nivå för att inte väsentligt försämra bostadsstandarden för människorna i dessa områden. På ungefär samma sätt förhåller det sig när det gäller investeringar i kollektivtrafik och vägbyggen. Målsättningen att åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning måste naturligtvis även gälla för storstadsområdena. I dessa finns ett uppdämt behov av trafikinvesteringar, vilket gör att en kraftig åtstramning också där i första han skulle leda till en försämring för de människor som redan är bosatta där, och det är vi inte beredda att acceptera. Jag tror för egen del inte heller att den typ av utflyttning av statliga ämbetsverk som riksdagen beslöt förra året är någon särskilt effektiv eller eftersträvansvärd åtgärd. När man nu inför nästa etapp gör grundliga utredningar och undersökningar av effekterna av utflyttningsåtgärderna kommer man fram till att detta var en ganska dyrbar affär och en föga rationell åtgärd. Inte minst de effektivitetsstudier som gjorts inom televerket visar dessutom vilka betydande vinster man i stället kan göra om man satsar på en decentralisering av besluten. En sådan innebär att man slipper det inslag av tvångsförflyttning av anställda som verksförflyttningen naturligen innebär. Det är uppenbarligen så att decentraliseringen blir rationellare med hänsyn till verkens funktioner. Den innebär att omplaceringen av anställda kan ske under en längre tid, varigenom man skapar mindre omställningsproblem,. Det blir av allt att döma billigare. Därtill kommer att man undviker den koncentration av besluten till kanslihuset som verksutflyttningen gärna för med sig. I stället får man en spridning av makten. Fler beslut kommer att fattas närmare de människor och verksamheter som de berör. Jag skulle också tro att den lokaliseringspolitiska effekten, om man ser till kostnaden, blir minst lika stor och på sikt kanske mycket större än metoden att flytta ut hela ämbetsverk. Att välja decentralisering till länsorgan och kommuner i stället för utflyttning av hela ämbetsverk är också ett exempel på hur den dämpning av storstadstillväxten, som är ett gemensamt intresse för storstadskommunerna och landet i övrigt, kan också ske under former som inte behöver skapa motsättningar. Grunden för en sådan politik bör vara ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet, där vi anger vad som är en önskvärd balans i utvecklingen mellan olika regioner. Det programmet måste utgå från sådana antaganden om befolkningsutvecklingen som bygger på en realistisk bedömning av utvecklingstendenser i olika delar av landet och på de praktiska, genomförbara och önskvärda möjligheter vi har att korrigera dessa tendenser. En annan förutsättning för ett sådant program måste vara att dessa korrigeringar skall bygga på positiva åtgärder, som garanterar individen största möjliga frihet i valet av bostadsort och sysselsättning. En förutsättning för att programmet skall bli effektivt är också att vi inte bara i allmänna termer uttalar oss för att avlasta de starkast expanderande orterna och stoppa avfolkningen i övriga delar av landet. Statsmakterna måste skapa garantier för offentlig service och goda villkor för näringslivet i utpekade utvecklingsorter. Enskilda och företag, som står i valet att flytta från nuvarande bosättningsort, måste få svar på frågan om hur orten skall utvecklas, och då räcker det inte att hänvisa till att man t.ex. är beredd att stödja företagsetableringar, om transportmöjligheterna samtidigt försämras genom att järnvägstrafiken läggs ner. Inte heller räcker det med att säga att man stimulerar industriell utveckling, om inte kommunen samtidigt ges möjligheter att bygga bostäder i tillräcklig omfattning. Det behövs i stället enligt vår mening generellt verkande åtgärder som skapar bättre allmänklimat för produktiv sysselsättning i de delar av landet där utflyttning i dag tyvärr ofta ter sig som det enda alternativet till arbetslöshet. Vi kan använda skattesystemet för det syftet. Vi kan differentiera arbetsgivaravgiften. Vi kan vara generösare när det gäller att medge att investeringsfonderna används utanför storstadsregionerna. Vi kan sänka priserna på tele-, tågoch flygförbindelserna och låta bli att lägga ner järnvägar. Vi kan utvidga transportstödet och ge stöd åt kommuner som vill främja företagsetableringar. Det här är några av de idéer som folkpartiet har fört fram i en partimotion. De tar alla sikte på åtgärder som ökar den regionala jämlikheten genom bättre sysselsättningsmöjligheter i utvecklingsdugliga regioner utanför storstadsområdena. Att den politiken lyckas är ett intresse för alla människor, oberoende av om de bor i Skärholmen eller i Tvärålund.

Herr talman! Inom ramen för den knappt tillmätta tid jag har skall jag trots allt försöka att anknyta några synpunkter både till arbetsmarknadspolitiska frågor och till de regionalpolitiska. Låt mig erinra om att våra myndigheter, kanske inte utan en berättigad stolthet, understundom i högtidliga sammanhang talar om den utbildningsexplosion som ägt rum i vårt land under 1950-talet och 1960-talet. Den explosionen började knalla ungefär samtidigt som vi hade en stor brist på kvalificerad arbetskraft. Det var underskott praktiskt taget över hela linjen på arbetskraft med lång utbildning — akademisk arbetskraft av olika slag. Det är väl naturligt, kanske förklarligt, även om det inte är försvarligt, att man när man sysslade med grundskolans lågstadium inte så förfärligt mycket funderade på vad som skulle hända med ungdomarna 20 år senare, när de skulle vara färdiga med en högre utbildning och skulle gå ut på arbetsmarknaden. Man måste nog konstatera att statsmakternas inställning under 1950-talet var ungefär sådan som den kom till uttryck i några ord från det årtiondets början av en av våra ledande samhällsplanerare, när han sade att en viss planlöshet är till fördel, förutsatt förstås att den är optimistisk och progressiv. Jag tror inte att de ungefär tre tusen arbetslösa akademikerna av olika kategorier har mycket till övers för ett så sangviniskt program. För missförstånds undvikande vill jag nämna att jag med ordet akademiker inte syftar på bara den snävare kategorin av universitetsoch högskoleutbildade utan avser alla som har en mera kvalificerad utbildning efter gymnasiet — de är alla i stort sett i samma bekymmersamma situation. Tyvärr måste jag säga att det programmet ganska länge, mot slutet av 1960-talet, präglade våra myndigheter. Skall vi på rätt sätt kunna tillvarata de växande resurser som vi nu satsar på högre utbildning, och skall man på ett effektivt sätt kunna använda sig av den arbetskraft som har fått högre utbildning, krävs det åtminstone någon planmässighet i myndigheternas åtgärder. Ingen — varken individ eller samhälle — har någon glädje av överproduktion av akademiker vilkas kunskaper inte kan nyttiggöras i arbetslivet. Den situation som vi befinner oss i har inte kommit överraskande eller plötsligt på något sätt. Låt mig för att erinra om hur man ändå har känt till siffrorna påminna om 1955 års universitetsutredning som i slutet av 1950-talet sade att vi 1970 kommer att ha ungefär 50 000 ungdomar under utbildning vid universitet och högskolor. Några år senare var ecklesiastikministern tvungen att korrigera dessa siffror. Han sade att det blir 83 000 år 1970. Vad vi i dag vet är att det blev 120 000 som var under utbildning. Detta är en liten bild av hur situationen fått löpa i väg utan någon som helst kontroll.

Jag sade nyss att vi har ungefär 3 000 arbetslösa akademiker. Jag skall erkänna att den siffran är litet svävande, ty i den finns inte bara de på vanligt sätt registrerade arbetslösa, utan där finns också med en viss dold arbetslöshet som tar sig det uttrycket att folk inte tar ut sin examen utan håller sig kvar vid universiteten för att leva på studielån. Det är naturligtvis ett äventyrligt sätt att planera för sin framtid, men det är ett sätt att överleva en besvärlig situation. I den beräkningen finns också med de som t.ex. inte kunnat komma in vid lärarhögskolor och därför blivit tvungna att gå vidare och komplettera med något betyg i förhoppning att det skall gå bättre i framtiden. Det är alltså en på visst sätt osäker siffra. Personligen tror jag att den verkliga siffran snarare ligger över än under 3 000. Men vi kan gå till den offentliga statistik som finns. Den 11 oktober i fjol gjorde arbetsmarknadsstyrelsen en undersökning om arbetslösheten. Man skapade sig en uppfattning om hur stor arbetslösheten var för unga människor mellan 18 och 34 år, och man fördelade den också på utbildningsområden. Den totala befolkningen i den ålderskategorin var 2037 000. Av dem var ungefär 70 000 akademiker, dvs. akademikerna var 3 procent av dessa människor. Deras andel av de arbetslösa var emellertid nära 6 procent. Det betyder att arbetslösheten bland akademikerna var ungefär dubbelt så stor som i övriga kategorier. Det visar hur hårt arbetslösheten har drabbat denna grupp, och då har jag inte alls räknat med den dolda arbetslöshet som jag talade om. Redan detta motiverar att man vidtar speciella åtgärder för att skapa arbete för de personer som det är fråga om. Jag har tidigare i — som herr Ullsten sade — det gamla huset talat om vilka åtgärder jag tycker att man skall vidta, och jag skall inte uppehålla mig vid det vidare, men jag vill mycket kort säga, att det är tre saker som förefaller mig mer angelägna än andra. För det första tycker jag att man här i vårt land på samma sätt som i Tyskland och Amerika skulle skapa en mera specialiserad arbetsförmedlingsservice, en förmedlingsorganisation som ger olika grupper den service som de behöver och inte nödvändigtvis en organisation som ter sig ganska lika för alla. För det andra räknar jag med att det kommer att behövas olika former av arbetsmarknadsutbildning i allmän regi. För det tredje tror jag att möjligheterna till beredskapsarbeten för dessa grupper måste inventeras med sikte på en meningsfull sysselsättning. Den sista punkten är kanske på ett sätt den viktigaste. Den arbetslöshet som vi har bland akademikerna är nämligen inte i någon nämnvärd utsträckning konjunkturbetingad; det är en strukturarbetslöshet. Den hänger samman med det utbildningssystem som vi har haft och har, där man har kunnat komma till vissa utbildningsområden i stort sett utan spärrar. Ungefär hälften av de arbetslösa akademikerna har således samhällsvetenskaplig utbildning. Det är de fakulteterna som har varit ospärrade och där man alltså kunnat komma in. Den glada sorglöshet som präglat våra utbildningspolitiska planerare när det gällt att avväga utbildningstillfällena mot arbetstillfällena är mycket dyrbar för de unga akademikerna. De är ute i ett rättmätigt ärende när de begär största möjliga stöd av statsmakterna för att kunna komma ut på arbetsmarknaden och syssla med arbetsuppgifter som de åtminstone i någon mån har utbildat sig för. Gör man ingenting förhållandevis omedelbart kommer strukturarbetslöshetssiffrorna att kanske tiodubblas inom loppet av ett decennium. Låt mig så, herr talman, använda den minut som jag inte har kvar till att säga några ord om regionalpolitiken. Jag hörde till de förhållandevis få ledamöter av riksdagen som när man i fjol beslöt utlokalisera viss statlig verksamhet över huvud taget inte kunde ansluta mig till förslaget. Ärendet var enligt min uppfattning bristfälligt berett, det saknades underlag för samhällsekonomisk bedömning av förslagets verkningar och inte minst saknades en bedömning av vad utflyttningen kunde komma att betyda för Stockholm som huvudstad och som ekonomiskt centrum samt för länet som helhet. Sedan vi avgjorde detta ärende har många myndigheter presenterat undersökningar av vilka man kan utläsa att utflyttningarna kommer att medföra mycket betydande kostnader. Även om helt naturligt sådana beräkningar alltid kan diskuteras ger de ändå en viss uppfattning om de kostnadsramar som det kommer att bli fråga om. I ett samhällsekonomiskt läge, då alla eftersträvar att dämpa den offentliga utgiftsstegringen, förefaller det mig som om det mest förnuftiga i dagens situation vore att avbryta eller uppskjuta arbetet med utlokalisering av statliga verk och myndigheter, till dess man har råd med sådana förhållandevis onödiga utgifter.

Herr talman! När jag lyssnade på herr Nilsson i Tvärålund, som inledde detta avsnitt av debatten i kväll, och när jag sedan lyssnade på herr Lidgard blev jag medveten om att det måste föreligga rätt betydande svårigheter att få en borgerlig enighet kring det regionalpolitiska programmet. Regeringens intentioner när det gäller målsättningen för den fortsatta regionalpolitiken efterlystes i går av centerpartiledaren och i dag av herr Nilsson i Tvärålund. Centerpartiledaren sade — och jag tror att herr Nilsson sade detsamma — att vi helt enkelt hade förbisett denna fråga i årets statsverksproposition. Jag blev förvånad när jag hörde det i går och undrade vad centerledaren egentligen hade haft för sig när vi samlades och lyssnade till trontalet. Han måtte inte ha haft uppmärksamheten skärpt, för redan där blev det sagt: ”Strävandena att åstadkomma en jämnare fördelning av sysselsättning och näringsliv mellan landets olika delar samt en bättre miljö fullföljas. Under året kommer förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram att föreläggas Eder.” Och visst är det ämnet behandlat också i statsverkspropositionen, där det sägs: ”Med utgångspunkt i länsprogrammen och annan dokumentation pågår inom inrikesdepartementet arbete med att utforma ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet. Detta program avses skola föreläggas riksdagen under nästa budgetår.

Jag kan nämna att när man lägger alla länsplanerna samman utgör de ett arbete på över 15 000 sidor. Det ger någon uppfattning om vad det egentligen rör sig om och hur pass omfattande det här arbetet är. Men den ideologiska grunden för regeringens regionalpolitiska strävanden fanns ju redan fastlagd i 1970 års proposition, där det slogs fast att regionalpolitiken med kraft måste inriktas på att åstadkomma en sådan fördelning av välståndet att människorna i olika delar av landet får tillfredsställande ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. De beslut som togs vid 1970 års riksdag utgjorde således en första etapp i utformandet av en mera konkret regionalpolitik. Det sades samtidigt att förutsättningarna för att kunna nå fram till en ännu bättre konkretisering låg i att man kunde basera det fortsatta handlandet på de mera noggranna studier som gjordes ute i länen i de olika länsplanerna. Nu ligger programmen på bordet, och vi har, som jag sade, ett omfångsrikt material att ta itu med. Jag är emellertid övertygad om att vi skall kunna återkomma till riksdagen med ett program. Jag ställer mig ganska optimistisk också till möjligheterna att få samling kring ett sådant program. När jag tar del av folkpartiets partimotion ser jag att där tycks man åtminstone i det väsentliga ha accepterat de tankegångar som tidigare har redovisats från regeringen. Även i centerpartiets partimotion konstaterar jag att det finns mycket som är värdefullt. Men jag är litet överraskad över att man från centerns sida så definitivt tar avstånd från de s.k. storstadsalternativen. De var ju någonting som växte fram under den förra länsplanen. Då uttalades från många håll att man skulle sprida den statliga verksamheten. Nya institutioner osv. skulle kunna fördelas mer jämnt över landet. Man talade om att det finns orter som borde kunna vara goda alternativ till storstäderna. Det är de tankegångarna som centern tydligen inte längre anser värda att ge något stöd. Det här vill jag inte göra för stor affär av, för det är ju egentligen inte fråga om själva vokabulären, om beteckningen på olika ortstyper; sådant kan man lämna därhän. Men själva syftet, tanken som ligger bakom det som har kallats storstadsalternativ, har ändå varit att försöka åstadkomma en bättre fördelning av välståndet och möjligheterna i vårt land. Jag skall inte gå in på medlen, även om någon tidigare i diskussionen snuddat vid detta. Men jag tror vi kan få anledning att återkomma till det längre fram. Jag har ett material som kommit från arbetsmarknadsstyrelsen och som visar effekterna av de insatser som gjorts i sysselsättningsskapande syfte på olika områden. Jag skall, med hänsyn till att det är så många anmälda på talarlistan, avstå från att redogöra för det. Jag antar att materialet kommer att finnas tillgängligt i annan form. Men jag kan säga att redogörelsen visar att vi inte överdrivit när vi i statsverkspropositionen redovisat effekterna som skulle kunna åstadkommas på byggnadssektorn eller genom de industribeställningar som gjorts. De siffror vi nu fått tyder på att vi i det avseendet nått de effekter som avsågs. Man kan också utläsa av statistiken, såväl när det gäller arbetslösheten som lediga platser att vi har kommit in i en ny situation. Om man gör en säsongrensning av de uppgifter som föreligger är det alldeles tydligt att vi haft en ökning av antalet lediga platser under de senaste tre fyra månaderna. Att det också inträffat en omsvängning i arbetslösheten, som den mäts vid arbetsförmedlingarna, redan för två månader sedan är alldeles uppenbart. Vi har således anledning säga att vi i det här avseendet kunnat nå effekter med våra insatser. Det kanske finns anledning ändå att framhålla en sak beträffande beredskapsarbetena, som har diskuterats i olika sammanhang. Jag satt och lyssnade på de inledande talarna i debatten i går och märkte att det fanns litet olika värderingar i fråga om betydelsen av den här formen av samhällsinsatser för att bereda människor sysselsättning. Jag vill erinra om att det här inte rör sig om pengar som helt försvinner, utan samtidigt som de ger inkomster åt människor ger de också bättre vägar, bättre reningsverk, kommunala servicelokaler och en mängd andra nyttiga investeringar kommer till stånd, ting som kanske eljest skulle skjutas långt på framtiden. Skogsvård och naturvård är viktiga sektorer. Kvinnornas sysselsättning har också nämnts i debatten. Av intresse i det här sammanhanget är särskilt den försöksverksamhet som ägt rum med beredskapsarbete inom nya områden. Jag vill här understryka, inte minst när det gäller ungdomen och den akademiska arbetskraften, att vi har all anledning att så noga som möjligt utvärdera de resultat som nåtts de här månaderna. Jag har därför varit i kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen, och man har lovat återkomma under våren med en redogörelse för hur de kommunala beredskapsarbetena, som kommit till stånd nu med en kraftig stimulans från statens sida, har utfallit. Detsamma gäller den typ av beredskapsarbete som jag framhöll, som närmast gäller servicesektorn och där vi onekligen fått till stånd en verksamhet över ett betydligt bredare fält än förut och där vi har anledning förvänta att vi också kan få en bättre beredskap för framtiden. Herr talman, det finns ett avsnitt som jag gärna skulle vilja säga något om, nämligen arbetsmarknadsutbildningen. Det är också en fråga som varit uppe tidigare i debatten här. Där har jag lagt märke till att man från oppositionen — kanske särskilt från moderaterna, men jag har en känsla av att det också gäller kommunisterna — har en något ringaktande uppfattning om arbetsmarknadsutbildning. Låt mig där konstatera att behovet av kompletterande yrkesutbildning sannolikt är mycket större än vi i allmänhet gör oss en föreställning om. Att genomgå yrkesutbildning måste ju vara en väldigt nyttig sysselsättning vid ett tillfälle då arbetslöshet eljest är alternativet. Tankegången att arbetsmarknadsutbildningen skulle vara ett sätt att dölja arbetslöshetssiffrorna kan möjligen vara någonting som föresvävar talesmän för moderaterna eller kommunisterna, men det har ingenting att göra med regeringens intentioner. Jag bedömer utvecklingen så, att vi också på längre sikt får räkna med att hålla en hög volym av arbetsmarknadsutbildning. Strukturomvandlingen, som vi erinrade om i statsverkspropositionen, är en företeelse som förekommer i vårt land liksom i alla länder som befinner sig i utveckling, och den skapar problem av olika slag — det var här som herr Lorentzon försökte göra sig lustig. Att det uppstår problem kan vi inte undvika ens i goda tider — även då har vi ju fått uppleva att det varit många som kommit till utbildningen inom arbetsmarknadsstyrelsen.

Jag är litet förvånad över att man just från moderat håll attackerar arbetsmarknadsutbildningen, eftersom alternativet ju vore att vi ställde mycket skärpta krav på företagen. Jag tror emellertid att det icke är realistiskt att räkna med att vi i dag kan begära ett sådant ansvar av hela näringslivet. Jag vill gärna betyga att det finns många företagare som lägger sig vinn om sin arbetskraft i hög grad och som försöker att ordna på bästa sätt. Men det är alldeles tydligt att företagen icke har resurser att i alla situationer ta på sig det ansvaret. Jag säger att det vore tacknämligt om företagen kunde ta på sig detta ansvar. Vi har försökt att genom en serie av lagstiftningsåtgärder o. d. utkräva ett större ansvar av företagen. Jag kan erinra om skyldigheten att iaktta längre varseltider, om det ökade skyddet vid företag som går i konkurs osv. Det har varit en medveten strävan att försöka stärka arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden och över huvud taget förbättra arbetstagarnas sociala situation. Men som sagt: Jag tror icke att vi under överskådlig tid kan komma till rätta med det här problemet utan att det allmänna tar på sig en betydande uppgift i sammanhanget. Dessutom finns det ju också i vårt samhälle många som bestämmer sig för att i vuxen ålder gå ut i arbetslivet, och då fyller just arbetsmarknadsutbildningen en väsentlig uppgift. Jag tror således att det kommer att vara nödvändigt att ägna uppmärksamhet åt det här området även sedan konjunkturen vänt. Vi kommer då att få en annan sammansättning och en annan inriktning på utbildningen än den vi har under lågkonjunktur. Men vi skall inte räkna med att vi kan komma tillbaka till de låga tal som gällde i början av 1960-talet. Jag är övertygad om att vi kommer att ställas inför nya problem, inte minst därför att det gäller nya grupper av arbetssökande med en förhållandevis smal sektor på vilken de kan ta arbete. Ett resultat av våra höga ambitioner är också att vi får göra större ansträngningar för att tillgodose individernas önskemål och krav. Detta blir särskilt påtagligt när det gäller de handikappade och äldre. Även där försökte emellertid herr Lorentzon på sitt vanliga sätt att dra ner debatten, och han uppehöll sig inte vid de allvarliga problem som det ändå här rör sig om. Vi vet att samhället inte är så skapat att vi kan räkna med att de äldre och människor med handikapp själva kan tillvarata sina intressen på arbetsmarknaden. Där måste samhället hjälpa till. Under en lång följd av år har regeringen också gått in för att stödja de grupperna och gör så även i år. Jag vill gärna här deklarera hur angeläget det är att samverka med näringslivet för att klara de problemen. Jag har tidigare erinrat om äldrelagstiftningen och vill nu också hänvisa till att det kommer att ges ökade möjligheter för företagen att ha handikappade i sin tjänst genom att statsbidraget utformats på annat och i flertalet fall också mera generöst sätt än tidigare. Jag uttrycker förhoppningen att man både på arbetstagarsidan och i löntagarnas organisationer skall verka för att ta till vara de nya möjligheter som där ges. Herr talman! Liksom de tidigare talare som stått i denna talarstol skall jag försöka respektera önskemålet att inläggen begränsas. Låt mig bara säga att jag med stort intresse lyssnade på herr Wictorssons inlägg. Det är välkommet att även representanter för storstäderna här säger sin mening, och det har väl också skett i ett par tidigare inlägg. Beträffande regionalpolitiken — om jag helt kort får återknyta till den — gäller det att försöka utforma både målsättning och medel på sådant sätt att vi vinner förståelse för våra åtgärder såväl i tätorterna, inklusive storstadsregionerna, som ute på landsbygden. Sedan har jag också fått en fråga som jag här vill svara på. Herr Möller i Gävle önskade i egenskap av ordförande i invandrarutredningen klarare besked av mig om hur regeringen tänkte handla med den utredning som herr Möller och hans kamrater — av vilka flera är ledamöter av riksdagen — har gjort. Låt mig då säga att jag tycker det är ett bra förslag som invandrarutredningen har lagt fram. Jag sympatiserar med det och tycker att målsättningen i det programmet är god. Jag tror också att tiden nu är mogen att ta ytterligare ett steg för att ge invandrarna bättre utbildning. Och därför ansluter jag mig till vad herr Möller själv sade, nämligen att när vi uttalar detta, så kan vi samtidigt säga, att vi inte behöver skämmas för de åtgärder som vi hittills vidtagit. Om man utnyttjar de timmar som ställts till förfogande för innevarande budgetår, så tar staten där på sig en kostnad på 50 miljoner kronor för undervisningsverksamheten. Staten finansierar organiserandet av studiecirklarna och svarar för lärarlöner och övriga kostnader för denna undervisning. Det är mera generöst än när det gäller bidrag till annan frivillig utbildning i vårt land. Men även om jag konstaterar det, säger jag, att tiden nu är mogen för att vi skall gå vidare. Även om herr Möller i Gävle sade att det här förslaget är så utformat att kostnaderna blir, som han beskrev det, ganska måttliga eller små för kommunerna, så har man ju inte på kommunalhåll haft den uppfattningen. Det är riktigt att Kommunförbundet i princip anslutit sig till förslaget. Men man pekar på kostnadsfaktorerna, och speciellt när man läser yttrandena från de bortåt tiotalet kommuner vilkas synpunkter framgår av bilagor till Kommunförbundets yttrande visar det sig att man där betonar att det rör sig om ganska betydande kostnader som vissa kommuner här får ta på sig. Vi kunde inte under den korta tid som stod till buds klara ut de här frågorna på ett tillfredsställande sätt. Det var inte möjligt att ta in ett förslag i statsverkspropositionen. Förslaget från utredningen kom, som herr Möller vet, på sommaren, och då skickades det ut på remiss. När vi inledde budgetarbetet, hade vi inte fått in alla remissvaren. Det var inte möjligt att vid den tidpunkten kunna tillfredsställande bearbeta bl.a. de här kostnadsfrågorna. Vidare tillkommer att i varje fall jag har ställt mig frågande till hur vi skall ordna med utbildningen för vissa grupper som söker sig till vårt land inte primärt för att söka arbete. Det gäller sådana som av humanitära skäl får stanna här men som inte kommer hit genom en organiserad uttagning av flyktingar utan på annat sätt. Det är i dag förenat med vissa problem att kunna placera in dem på arbetsmarknaden. Jag har frågat om vi inte riskerade att komma i den situationen att det kan bli ökade svårigheter att få ett arbete för sådana personer som vi gärna Önskar skall kunna komma in på arbetsmarknaden. Det är ett speciellt problem där i varje fall jag vid penetreringen av de här frågorna sagt att vi måste veta litet mer om hur det kommer att verka. Det finns några sådana punkter som gör att vi inte kunde bli färdiga. Men jag försäkrar, att det är min förhoppning att jag skall ha möjligheter att komma tillbaka till riksdagen under det här året med ett förslag i denna fråga som vi alla anser angeläget att få löst. Nu hoppas jag att jag med den här deklarationen har skingrat en del misstankar och missförstånd som kan ha uppkommit genom uttalanden som gjorts av personer som känner så starkt i de här frågorna att de kanske inte kunnat iaktta den balans som varit påkallad. Jag har inte för min del anledning att ytterligare kommentera den frågan. Jag tror att mitt inlägg på den här punkten bör kunna ha gett herr Möller ett tillfredsställande svar.

Herr talman! Jag vet inte om herr Holmqvist lade märke till att jag i mitt första anförande talade om tre olika åtgärder som jag tyckte var särskilt viktiga för att begränsa akademikerarbetslösheten eller i varje fall underlätta för de människor som är berörda av den. Den andra punkten i den katalogen handlade just om arbetsmarknadsutbildning, så att herr statsrådet kan glädja sig åt att det finns åtminstone en moderat som uppskattar arbetsmarknadsutbildning. Nu tror jag att herr statsrådet i och för sig har fel då han säger att vi inte uppskattar den. Det gör vi nog alla. Om jag ser på de akademikergrupper som jag känner till och som har fått tillfälle till arbetsmarknadsutbildning, kan jag konstatera, att det i samtliga fall har rört sig om människor som, när de gick till utbildningen, var arbetslösa. De föll då bort ur registreringen som arbetslösa i och med att de gick under utbildning. Denna situation har naturligtvis förts över på ett vidare fält och skapat en viss funderation — för att uttrycka det försiktigt — huruvida den nuvarande arbetslöshetsstatistiken redovisar den faktiska situationen på ett ärligt sätt. Jag anförde själv några exempel, bl.a. de som inte lämnar utbildningsanstalterna därför att de inte kan få jobb; de är ju i realiteten arbetslösa men inte registrerade någonstans. Andra går tillbaka till utbildningsanstalterna för att komplettera sin utbildning därför att de inte fick något jobb; även de är i realiteten arbetslösa. Det finns en flytande sektor av arbetslösa människor som man inte riktigt vet hur stor den är. Det ligger naturligtvis i herr statsrådets intresse att visa upp så låga arbetslöshetssiffror som möjligt, medan vi vill beskriva situationen sådan den verkligen är. Det är klart att herr statsrådet då kan komma till de slutsatser han gjorde när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Jag är helt övertygad om att den kritik som någon gång kan ha förekommit inte har riktat sig mot utbildningen som sådan; på detta område liksom på andra kan det förekomma missbruk, och då är det motiverat att man påpekar det.

Herr talman! Jag är litet förvånad över inrikesministerns agerande i kväll; han brukar vara rätt framåt och behärska sitt departement. Det var en rätt dov stämning över hans framträdande i kväll — jag begriper det mycket väl; vi har svårigheter just nu. Vad kan man egentligen ha med sig i säcken när molnen blir allt tyngre? Inrikesministern talade om moderaternas negativa inställning till arbetsmarknadsutbildningen och yrkesutbildningen och sade, att han liksom hade en känsla av att även kommunisterna har en negativ inställning. Det är ju alldeles uppåt väggarna, herr inrikesminister! Vi har i en motion till denna riksdag föreslagit mer pengar till yrkesutbildningen. Hur kan man då säga att vi är negativa till denna? Det förvånar mig storligen! Den äldre och handikappade arbetskraften klassas ut. Det vet vi som ute i landet möter dessa människor, och det vet alla; det framgår av propositionen och av arbetsmarknadsstyrelsens handlingar vilka svårigheter som ständigt är för handen för dessa människor. Företagarna, arbetsköparna, kapitalisterna eller vad man vill kalla dem — avgör själva vem de skall sparka. Visserligen kan man förhandla om detta, men företagarna har alla lagar på sin sida. Den Karlsson — han kan heta Holmqvist, Lorentzon eller vad som helst — är inte produktiv, och honom behöver jag inte mer! Då skall samhället träda till och betala hans lön. 400 000 människor, eller 10 procent av den produktiva befolk ningen, är enligt arbetsmarknadsstyrelsen mer eller mindre handikappade. Det kan man inte komma ifrån, herr Holmqvist! I gårdagens debatt sade herr Sträng att han inte var nöjd med den höga arbetslösheten i vårt land. Man kunde ta det som ett uttryck för självkritik; regeringen var missnöjd med att den inte lyckats! Delar herr Holmqvist den uppfattningen? Gör han det vill jag ställa en följdfråga: Hur stor arbetslöshet vill ni då ha?
Herr talman! Jag skall bara be herr Lorentzon att läsa igenom vad han sagt nu och vad han sade i en tidigare debatt just om arbetsmarknadsutbildningen. Då kanske han ändå får klart för sig vad jag menade. För mig ger det föga tröst att bara kritisera ett system, att säga att det har svagheter och vänta på att det skall ske en förändring. För mig är det angelägnare att kunna medverka till att de människor som lever och verkar i dag får en bättre ställning. Herr Lorentzon kan som sagt stilla fundera över vad jag har menat när jag ändå tagit med kommunisterna i det här sammanhanget. Jag har inte yttrat mig om antalet arbetslösa och har således inte heller anledning att göra det i detta inlägg.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr inrikesminister, att man inte bara kan kritisera förhållandena som de är, man måste ha anvisningar också. Vi anser att det under nu rådande förhållanden är självklart att dessa äldre skall hjälpas i alla avseenden. Men man kan inte i evighet hålla på med att bara spruta in miljarder till storfinansen. Ju mer man ger den desto mer vill den ha. Jag avslutade mitt förra anförande med att säga att svårigheterna kan bli så stora att de växer regeringen över huvudet till slut. I motioner har vi också ställt frågan om lagstiftning om allas rätt till arbete, även den människas rätt till arbete om vilken företagaren säger att han är handikappad och inte längre profitabel. Det är människovärdet det gäller, herr inrikesminister!

Herr talman! Låt mig först säga några ord till herr Wictorsson, som i sitt anförande ondgjorde sig över att centern vill hejda storstadsregionens tillväxt. Jag tror dock att även de flesta i storstäderna själva inser de stora olägenheter som uppstår, om dessa områden får expandera lika våldsamt som hittills. I dag redovisades för övrigt på ett vältaligt sätt i TV 2:s Rapport hur många negativa effekter som vållas dem som tvingas leva i storstädernas hårt exploaterade höghusområden, och det gäller inte minst barnen. Vi har de här dagarna hört flera talare säga att det är väldigt viktigt att skapa trygghet för människorna i vårt samhälle. Det finns bl.a. två grupper i samhället som mer än de flesta känner otrygghet, otrygghet beträffande sysselsättning och möjligheterna till försörjning. Jag avser då de äldre arbetstagarna och även de handikappade. Ungefär tio procent av den svenska arbetskraften eller omkring 400 000 människor är äldre eller handikappade, som enligt AMS-chefen är svårplacerad arbetskraft i dagens sysselsättningsläge. Det har konstaterats att de äldre går arbetslösa längre tid än Övriga åldersgrupper. De har dessutom svårare att få ny anställning. En möjlighet att underlätta för denna grupp att erhålla nytt arbete vore att göra som centern flera gånger föreslagit i motioner — befria arbetsgivaren från ATP-avgift för den äldre arbetskraften. Det skulle förbättra de här människornas situation och ge en god trygghet. Arbetsmarknadspolitiken måste särskilt inriktas på att bereda de här grupperna, de handikappade och de äldre, ökade sysselsättningsmöjligheter. Företagen bör åläggas ökat ansvar för denna arbetskraft. Arbetsmarknadsverket har inlett en försöksverksamhet för att främja arbetsplatsens anpassning till arbetskraften. Avsiken är att genom anpassningsåtgärder inom företagen förebygga friställningar och bereda sysselsättning för äldre och handikappade personer. Dessa åtgärder hälsar vi med tillfredsställelse, och de kommer säkert att hjälpa en hel del av de nämnda kategorierna. Vidare vill jag påpeka att det är angeläget att statliga och kommunala organ föregår med gott exempel när det gäller sysselsättning för och anställning av här nämnda grupper. Sedan var det också en annan sak som jag gärna vill ta upp. Det är ett problem som irriterar och bekymrar många människor — jag tänker på kollektivanslutningen till politiskt parti. Centern har i år, liksom tidigare, i motioner berört denna fråga. Vi har i vårt land ett demokratiskt styrelseskick, som vi med rätta är stolta över. Det förutsätter vissa grundläggande frioch rättigheter, åsiktsoch tankefrihet, föreningsoch församlingsfrihet samt yttrandeoch tryckfrihet. Dessa frioch rättigheter är avgörande för medborgarnas möjligheter att genom opinionsbildning och deltagande i de allmänna valen påverka beslut och samhällsutveckling. Till de grundläggande principerna i en demokrati räknar vi den enskildes rätt att fritt och utan inblandning av utomstående ta ställning i politiska frågor och utöva sin rösträtt. Vallagens bestämmelser är ett uttryck för denna tanke. Utifrån denna princip måste det anses högst otillfredsställande att fackorganisationernas medlemmar genom majoritetsbeslut kan anslutas till ett politiskt parti utan att de själva ansöker om medlemskap eller samtycker till detta. Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för demokratin. Vi vill väl alla förbättra och fördjupa demokratin. Då bör vi kräva mer av samhälleliga garantier för den enskildes frihet, rättigheter och medinflytande. Det måste vara vår angelägenhet att se till att de enskilda människornas individuella rättigheter garanteras. Friheten för individen att själv avgöra frågan om anslutning till och ekonomiskt stöd åt politiskt parti borde vara självklar i en demokrati. Därmed borde det också vara givet att de politiska partierna själva accepterade principen om individuell partianslutning och således såsom medlemmar endast registrerade personer som själva begärt inträde i partiet. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, vilken antogs år 1966, överensstämmer helt med den principen. Den partipolitiska uppfattningen är vars och ens ensak. Vi vet att många som kollektivansluts till politiskt parti är mycket tveksamma om lämpligheten av kollektivanslutningen, och — som jag nämnde i början av mitt anförande — även många inom fackföreningarna är irriterade över och negativt inställda till tillämpningen av kollektivanslutning. Jag har den uppfattningen att ett stort och starkt parti inte borde behöva den formen av partianslutning. Det hela blir inte mer tilltalande av att fackföreningar sammanslås till storavdelningar, vilkas representantskap äger besluta om kollektivanslutning. Medlemmarna har nu mindre än någonsin möjlighet att direkt ge sin mening till känna. En ändring av de här berörda problemen borde snarast komma till stånd. Efter statsministerns deklaration i går om regeringens strävan att ständigt vidga den enskildes möjligheter till självbestämmande över sin egen tillvaro — enligt herr Palme kärnan i regeringens program i år — borde vi ha anledning att snarast förvänta en rättelse av det här berörda problemet.